Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för det i flera avseenden intressanta svaret. Jag har ställt en konkret fråga huruvida statsrådet överväger några åtgärder för att förbättra kommunernas möjligheter att bygga upp en tillfredsställande elevvård i våra skolor. I min interpellation framhöll jag det som otillfredsställande att statsbidrag för skolpsykologisk verksamhet endast utgår på nedsättningstimmar men icke för heltidsanställda skolpsykologer. Eftersom dessa senare utgör en integrerad del av skolans verksamhet borde enligt min mening övervägas ett införande av samma statsbidragsbestämmelser för lärare och skolpsykologer. Statsrådets svar är mycket allmänt hållet, och det skulle ju kunna ge mig anledning att vidga problemställningen, inte minst med hänsyn till de senaste dagarnas uppseendeväckande händelser här i huvudstaden. I anslutning till Kungl. Maj:ts beslut för kort tid sedan att lämna skolöverstyrelsen vissa riktlinjer och anvisningar i fråga om åtgärder för att främja goda arbetsförhållanden i skolorna har chefen för utbildningsdepartementet, som framgår av interpellationssvaret, bl.a. framhållit att förutsättningen för »individens mognad till en fri, självständig och harmonisk människa» är »en positiv elevvård». De för vårt land främmande försöken till våldsmetoder och den aggression mot samhället och mot grundläggande demokratiska principer som en liten klick akademisk ungdom nu tyvärr demonstrerat torde tala för ett trängande behov av en förbättrad elevvård redan i grundskolan, gymnasierna och motsvarande läroanstalter. Det finns berättigad anledning att fråga sig hur skolans inre värld fungerar och om arbetsförhållanden, elevvård och skoldemokrati är utformade på bästa sätt. Jag delar statsrådets mening att det härvidlag behövs ett forskningsoch utvecklingsarbete men att på kortare sikt skolöverstyrelsen enligt de givna riktlinjerna så snart som möjligt bör kunna komma fram till omedelbara åtgärder av praktisk natur. En sådan åtgärd borde enligt min mening vara att stimulera kommunerna till anställande av skolpsykologer. Ett effektivt medel härvidlag torde vara just det jag frågat efter, nämligen tillfredsställande statsbidragsbestämmelser. Jag vill till sist endast framhålla, att elevvården bör uppdelas i allmän och speciell elevvård. Den förra har till uppgift att skapa förutsättningar för trivsel i skolarbetet, att hjälpa varje elev lära känna sig själv och övervinna personliga svårigheter. Det är alltså främst fråra om den anda och de arbetsformer som bör prägla det dagliga arbetet i skolan. Vad män interpellation i första hand syftade till var den speciella elevvården i förebyggande, planerande och åtgärdande syfte, vilken kräver insatser av expertis. Anpassningssvårigheterna bland eleverna synes snarare tilltaga än minska, varför det är angeläget att kraftfulla insatser kan insättas på ett tidigt stadium för att förhindra fixering av svårigheterna. Det måste, såsom statsrådet framhåller, vara en uppgift för alla organ inom skolväsendet, såväl för statliga myndigheter som för kommunala skolstyrelser.
Herr talman! Jag skall inte diskutera sambandet mellan de senaste dagarnas händelser och utbildningen i skolan. Jag vill bara säga till herr Ekström i Iggesund att det i nuvarande situation var självklart för mig att göra svaret så pass allmänt som jag formulerade det. Det kan dock tilläggas med anledning av vad herr Ekström senast sade att frågan om eventuellt statsbidrag till skolpsykologerna självfallet också kommer upp till prövning, om skolöverstyrelsen i sitt utredningsarbete kommer till det resultatet att skolpsykologernas insatser bör öka.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han har för avsikt att låta de tekniska skolorna i Örnsköldsvik, Katrineholm och Hässleholm fortleva under nuvarande eller förbättrade betingelser samt, om så ej är fallet, han vill medverka till att Örnsköldsviks tekniska skola ombildas till en teknisk folkhögskola som ett led i bl.a. lokaliseringspolitiken i Norrland. Enligt fastställd ärendesfördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. I enlighet med 1964 års beslut om reformering av de gymnasiala skolorna vidgas snabbt ungdomens utbildningsmöjligheter. I beslutet fastslogs vissa principer för skolorganisationens regionala planering, enligt vilka på en ort bör erbjudas samtliga eller flertalet studievägar inom det gymnasiala skolsystemet. Man räknade med att som en följd av reformen vissa skolformer, bl.a. kommunala tekniska dagskolor, successivt skulle komma att avvecklas. Den tekniska skolan i Hässleholm avvecklas enligt Kungl. Maj:ts beslut den 29 juni 1966 successivt fr.o.m. läsåret 1966 68. Någon anledning att ompröva detta snart två år gamla beslut finns inte. I fråga om den tekniska skolan i Katrineholm har Kungl. Maj:t den 13 maj 1966 uppdragit åt skolöverstyrelsen att i samråde med Katrineholms stad överväga frågan om skolans ställning efter införandet av teknisk linje av fackskola i staden, vilket planeras ske vid ingången av läsåret 1969/70. Skolöverstyrelsen har att senast hösten 1968 till Kungl. Maj:t inkomma med de förslag vartill dessa överväganden kan leda. Enligt vad jag inhämtat har skolöverstyrelsen under våren 1968 diskuterat skolans framtid med företrädare för Katrineholms stad. Staden har nyligen lagt fram ett förslag som nu prövas av länsskolnämnden. Skolöverstyrelsen kommer att därefter behandla ärendet. Jag anser mig inte nu böra föregripa prövningen av detta ärende. Örnsköldsviks stad har under ett antal år fått uppskov med avvecklingen av sin tekniska skola, och Kungl. Maj:t har i januari i år på förslag av skolöverstyrelsen medgett att intagning till skolan får ske även läsåret 1968/69. En riktpunkt vid bedömningen av om och när en avveckling skall ske av en teknisk skola är att utbildningsmöjligheterna inte får försämras. Om en utbildningslinje har visat sig attraktiv bör man således ta hänsyn härtill.

Herr talman! Till statsrådet Moberg vill jag gärna säga tack för svaret på min interpellation angående de tekniska skolorna i Örnsköldsvik, Katrineholm och Hässleholm. Då det gäller Hässleholm förstår jag att det i dagens läge inte är möjligt att ompröva det två år gamla beslutet. Då det gäller Katrineholm böjer jag mig för de sakupplysningar som statsrådet lämnar i svaret och hoppas på en lycklig utgång av de överläggningar som just nu förs; jag tror på en positiv behandling av ärendet. Det är min förhoppning att skolan skall kunna fortsätta att meddela undervisning under inte alltför kraftigt ändrade betingelser. Men då det gäller den tekniska skolan i Örnsköldsvik är statsrådets svar knapphändigt och lämnar i förstone endast den uppgift som jag redan har och som är anledningen till interpellationen, nämligen att uppskov medgivits med avvecklingen av Örnsköldsviks tekniska skola och att Kungl. Maj:t på förslag av skolöverstyrelsen medgivit att intagning får ske för ytterligare ett läsår. Det är ju denna korta, etappvis medgivna förlängning av skolans verksamhet — med ett år i sänder — som medfört att skolan ställts inför en lärarkris. Man kan inte begära att lärare skall söka anställning när skolan har en så oviss framtid. De lärare som undervisar där och har tjänster i annan skola har också förvägrats ytterligare tjänstledighet från dessa sina tjänster, varför de inte kan fortsätta vid Örnsköldsviks tekniska skola. Skolledningen måste alltså få ett klart svar på frågan: Hur många år kan vi tänka oss att fortsätta? Men när statsrådet Moberg i sistä stycket av sitt svar fortsätter med att ange riktpunkten vid bedömningen av om och när en avveckling skall ske av en teknisk skola, så innebär detta enligt min uppfattning hans positiva syn på framtiden för Örnsköldsviks tekniska skola. Statsrådet säger att utbildningsmöjligheterna inte får försämras genom en teknisk skolas avveckling. Och vi vet att en avveckling av Örnsköldsviks tekniska skola skulle innebära en försämring av utbildningsmöjligheterna. Jag skall närmare anföra något därom senare. Först vill jag dock ta upp den andra meningen i sista stycket av svaret, där det heter att om en utbildningslinje har visat sig attraktiv bör man ta hänsyn härtill. Då det gäller Örnsköldsviks tekniska skola vill jag mycket kraftigt betona att skolans undervisning visat sig ytterst attraktiv. Tillströmningen av elever är betydande — antalet sökande är stort och bara en liten del kan beredas inträde. Detta hänger samman med skolans struktur av vuxenskola — en skola för människor i de icke längre så unga åldrarna. Örnsköldsviks tekniska skolas särart har här visat sig vara lycklig för en stör grupp studerande. Det gäller dem som har praktik i olika branscher och som upptäckt nödvändigheten av att skaffa sig teoretiska kunskaper. De har inte den kompetens som krävs i andra skolor — de har inte gått den nioåriga skolan t.ex. — och de har inte tid eller möjlighet att sätta sig ned och plugga in de ämnen som de måste tentera i för att komma in vid vanlig teknisk utbildningsanstalt. Då har Örnsköldsviks tekniska skola visat sig vara den idealiska lösningen. Som statsrådet Moberg anför i svaret finns det i propositionen 1964:171 ett argument för att en skola bibehålles tills vidare. Det är just det argument som jag här åberopat, nämligen att skolan äger en särart och — för att använda statsrådets egna ord — »därmed kan attrahera studerande, för vilka fackskolan inte framstår som en naturlig väg för teknisk utbildning på den nivå som här är aktuell». Detta har sin direkta tillämpning på Örnsköldsviks tekniska skola; exakt så har det visat sig vara. Studerande i mängd har funnit att Örnsköldsviks tekniska skola är den naturliga för dem när det gäller teknisk utbildning. En enhällig elevförening biträder denna uppfattning. För övrigt har ju 255 elever ganska nyligen uppvaktat statsrådet Palme om skolan och framfört sina synpunkter. Det bör alltså nu vara bekant på departementet att hela elevkåren och lärarkåren vid Örnsköldsviks tekniska skola enigt sluter upp i kampen för skolans fortsatta existens — inte för all framtid kanske men under ett antal år. Det är snart tio år sedan man först började tala om indragning. Både lärare och elever finner det besynnerligt att en skola med så tillfredsställande elevunderlag — ibland 600 sökande till 60 platser — skall behöva drabbas av indragning. Man måste säga att det är berömvärt att skolans ledning klarar utbildningen så bra, när planerna bara kan göras upp för två år i sänder. Skolan har mycket gott anseende bland arbetsgivare, och det har varit mycket lätt för de utbildade eleverna att få arbete. Trots alla svårigheter har resultatet av utbildningen varit mycket gott. Skolans kamrer lämnar den upplysningen att han ofta får förfrågningar från företag, som söker ingenjörer från ÖTS. Han beräknar att även detta år samtliga elever skall ha arbete när de lämnar skolan. Bevisligen har ÖTS också haft mycket stor betydelse för vuxenutbildningen i Norrland. Det kan nämnas att över en femtedel av eleverna i år går på omskolning med AMS-bidrag. Örnsköldsviks hantverksförening har i en skrivelse till Sveriges hantverksoch industriorganisation betonat skolans stora uppgift. Från elevernas sida har bl.a. anförts att fackskolan och ÖTS inte går att jämföra, eftersom fackskolan vänder sig till elever som inte har yrkesutbildning förut — de får alltså först teknisk utbildning och sedan praktik. Till ÖTS kommer elever som kan ha upp till femton års praktik och nu vill ha undervisning för att bli ingenjörer i fack som de visat sig ha fallenhet för och trivs i. En lärare anför att samtliga lärare önskar att skolan skall få bli kvar. Den har en stor mission att fylla som komplement till fackskolan och gymnasiet eftersom den ger vuxenutbildning. Eleverna har en mycket god yrkesutbildning innan de kommer hit. Skolan har funnit mycket god avsättning för sina elever hos industrin. En annan lärare, som är civilingen jör, framför uppfattningen att skolans undervisning ligger på ett högre plan än fackskolans. I senaste numret av Industritjänstemannaförbundets tidskrift Industritjänstemannen, som jag fått i min hand i dag, finns på ledarsidan under rubriken »Undantag befogat!» några meningar om skolorna i Katrineholm och Örnsköldsvik som jag vill citera: »De två skolorna tillgodoser ett bestämt behov inom vuxenutbildningen. Jämfört med eleverna i de tekniska fackskolorna har eleverna fått ett väsentligt högre mått av tekniskt kunnande. — — — Eleverna har varit mycket uppskattade i näringslivet och SIFs statistik visar att de i lönehänseende är att jämföra med gymmnasieingenjörerna. — — — Det är rimligt att vuxna elever med stor praktisk erfarenhet kan få bedriva sina studier i egen, trivsam men hård takt.

Det borde vara minst tre år och i princip skulle kunna fastställas en tid av tio år, om elevanmälningarna fortsätter att strömma in. Det är tänkbart att läget inom tio år är förändrat så att alla som kan komma i fråga för sådan utbildning som ÖTS nu bedriver har den nioåriga skolans grund och därför söker sig till fackskolan och tekniska utbildningsanstalter av annat slag. Låt mig till slut sammanfatta det jag sagt i några punkter. Jag anser att Örnsköldsviks tekniska skola har existensberättigande på grund av att den ombesörjer vuxenutbildning och med hänsyn till lokaliseringsaspekten, till utlåtandet från olika organisationer som intygar behovet av den samt till att det fortfarande finns stort intresse hos norrlänningar för att skaffa sig god teknisk utbildning just vid denna skola. Elevklientelet kommer till 50 procent från Västernorrlands län, till 30 procent från Västerbottens län och i stort sett till 10 procent från Norrbottens län. Några få kommer från andra delar av landet. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Låt mig först konstatera att det genom 1964 års beslut uppstod planeringsmässiga svårigheter för ett antal skolor, bl.a. för de tre i interpellationen nämnda men också för ytterligare några. Det speciella problemet i Örnsköldsvik är att vi ännu inte har klart för oss huruvida den tekniska fackskolan skall byggas där. Vi måste få större klarhet på den punkten. I en fackskola skall ju 20 procent av platserna i första hand förbehållas vuxna studerande. Vi har ännu liten erfarenhet av hur detta verkar och kan inte vara så tvärsäkra i den ena eller den andra riktningen. Jag kan alltså ingalunda vara så viss i min uppfattning som Industriförbundet enligt vad herr Nilsson i Agnäs nämnde förefaller att vara. Det är således utomordentligt svårt att ha en bestämd mening i denna fråga. Jag kan därför inte, herr Nilsson, säga att innebörden av det sista styc ket i mitt svar på Er interpellation är att skolan nu utan vidare kan planera för de närmaste tre årens intagning. Skolan får tyvärr nöja sig med det besked som är givet, nämligen att den kan räkna med en intagning även för nästa läsår. Sedan måste frågan tas upp till ny prövning.
Herr talman! Statsrådet Mobergs senaste upplysning var enligt min mening varken lugnande eller positiv. Han säger att det ännu inte råder klarhet på detta område, att det inte är säkert hur det skall bli och att man har för liten erfarenhet. Den uppgiften — som jag tror är riktig — förefaller emellertid att vara ett underlag för vad jag åsyftar. I detta läge med så stor oklarhet och så liten erfarenhet borde det ju inte medföra någon risk att ge ett besked till de ansvariga i skolans ledning om att de kan planera för en längre period än ett år. Jag hade i min interpellation också tagit upp frågan om den tänkbara ombildningen av Örnsköldsviks tekniska skola till en teknisk folkhögskola. På denna fråga får jag emellertid, såvitt jag kan förstå, inget besked, vilket kanske betyder detsamma som att en sådan ombildning är otänkbar. Med hänsyn till den form, vari skolan nu existerar, och till att så föga erfarenhet vunnits samt till den stora tillströmningen av elever till den skola det gäller tycker jag dock att det i nuvarande ovissa läge borde ligga i statsmakternas intresse att tänka på elevkåren och även se till att de som arbetar vid skolan kan beredas ökad trygghet.
Herr talman! Anledningen till att jag inte ville besvara följdfrågan var att jag inte ville svara nej på den första frågan om fortsatt verksamhet vid skolan. Personligen tycker jag att skolledningen har anledning att i rådande ovissa situation tänka på olika utvägar för att skolan skall kunna fortleva. Slutligen vill jag säga att det ju finns en del mycket konkreta problem, vilka skolöverstyrelsen i sin framställning om skolan i Örnsköldsvik har påvisat och som det är betydelsefullt att ta upp vid ställningstagandet till skolans fortsatta existens, t.ex. i fråga om skolans utrustningsbestånd i vissa avseenden. Det kan innebära att en stor investering blir nödvändig, vilket också behöver tagas med i bilden vid bedömningen. Även detta gör att man måste vara ganska försiktig i sin prövning.

Herr talman! Det nya hyreslagförslag som vi nu har att behandla innebär dels en förlängning av hyresregleringslagen på tills vidare tre år, dels förbättringar i den allmänna hyreslagen. I propositionen framhålles att frågan om en total avveckling av hyresregleringen för närvarande saknar aktualitet och att det inte heller finns anledning att nu gå in för en fortsatt successiv avveckling av regleringen. När vi för sex månader sedan diskuterade hyresregleringen hoppades vi på politisk enighet, men detta gick tyvärr inte att uppnå. Splittringen förorsakade oro och misstolkningar bland hyresgästerna samt enligt min uppfattning också omfattande förväntningar på kommande stora hyreshöjningar bland fastighetsägarna. Därför blev det då inget avgörande. Inom vårt parti har vi sedan lång tid tillbaka varit inställda på en mycket försiktig avveckling av hyresregleringen med hänsyn till den kvardröjande bostadsbristen, men vi har ständigt varit utsatta för kritik från vissa av de borgerliga partierna, som anser att vi har gått för försiktigt fram i fråga om avvecklingstakten. Jag och många av mina partivänner har haft en helt annan uppfattning, och det är därför naturligt att vi hälsar en förlängning av hyresregleringslagen med största tillfredsställelse, lik som vi noterar regeringens ställningstagande att en total avveckling av regleringen för närvarande saknar aktualitet; Det finns inget skäl att nu beröra frågan om en successiv avveckling av hyresregleringen. Låt mig bara nämna att en Sifo-undersökning som för kort tid sedan presenterades i Svenska Dagbladet visade att cirka 80 procent av de utfrågade uttalade sig för ett fortsatt bibehållande av hyresregleringslagen eller var tveksamma om dess avskaffande. Endast 20 procent ville ta bort hyresregleringslagen. Av undersökningen framgår sålunda att man i stort, och inte minst på bristorterna, tillmäter den nuvarande hyresregleringen stor betydelse. Med hänsyn till den stora vikt som de borgerliga partierna tillägger Sifo-undersökningar är detta resultat mycket upplysande. Det har denna gång inte varit möjligt att åstadkomma enighet i utskottet om propositionens förslag till hyresregleringslag.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 De som kritiserat hyresregleringslagen glömmer bort den oerhörda betydelse denna lag har haft för att hålla bostadskostnaderna inom rimliga gränser i ett läge där det rått stor brist på bostäder på hyresmarknaden. Detta har ingalunda inneburit att hyrorna har legat stilla. Vi har haft betydande hyreshöjningar genom de generella hyrestilläggen samt genom bränsletillägg och justering av vissa taxor. Vidare har fastighetsägarna åtnjutit kompensation i fråga om räntorna och genom de individuella höjningar som medgi Kritikerna talar sällan om att hyrorna i de aktuella lägenheterna i många fastigheter stigit med över 100 procent under den tid regleringen gällt. Hyresregleringslagen har varit en social tillgång, och hyresregleringen har inte heller låsts fast på orter där man kunnat avveckla densamma. Sedan slutet av 1950-talet har det pågått en successiv avveckling av hyresregleringslagen. Knappt en fjärdedel av alla lägenheter i landet berörs för närvarande av hyreskontrollen. För kontorsoch butikslokaler är regleringen kvar på 16 orter och för möblerade rum på 8 orter. På de platser där hyresregleringslagen inte gäller är i stället 1956 års besittningsskyddslag tillämplig. Också denna lag är temporär. Därför behöver den allmänna hyreslag, som nu föreslås, bli införd. Motståndarna till hyresregleringslagen gör gällande att ett avskaffande av lagen skulle vara av stor betydelse för hyressättningen, för rörligheten på bostadsmarknaden och för bostadsproduktionen i dess helhet. Det framhålles ofta att hyresregleringslagen har skapat en kraftig hyressplittring. Det är därför av vikt att konstatera, att hyreslagstiftningssakkunniga i sitt betänkande till ny hyreslag också presenterar en ingående undersökning av hyressplittringen, en undersökning som utförts av statistiska centralbyrån. Efter det att resultatet av denna undersökning redovisades har det blivit betydligt tystare i frågan om hyressplittringen. Det klarlades nämligen att hyressplittringen inte hade kommit med hyresregleringen och att den inte heller var omfattande. Den fanns innan hyresregleringslagen infördes år 1942, alltså vid en tidpunkt då det rådde en fri prisbildning på hyresmarknaden. Inte heller påståendet att den nuvarande hyresregleringen skulle åstadkomma en stelhet på hyresmarknaden har kunnat styrkas. Såväl hyresregleringssakkunniga som <bostadsförmedlingsutredningen har noggrant studerat detta problem. Det har därvid konstaterats att det i själva verket finns en betydande rörlighet på bostadsmarknaden och att det förekommer en kraftig omflyttning i bostadsbeståndet, något som många gånger sker vid sidan av bostadsförmedlingen genom en rad bostadsbyten på olika håll. Undersökningar som gjorts i såväl Stockholm som Jönköping har visat en hög omflyttningsfrekvens i lägenhetsbeståndet. Resultatet kan dock bli ännu bättre, och det är därför vi med stor tillfredsställelse hälsar förslaget om införandet av fri bytesrätt över hela landet. De tidigare framlagda förslagen om förstärkt besittningsskydd, legal bytesrätt för bostadshyresgäster, förbättring av rättsskyddet för bostadshyresgäster som hyr tjänstebostad, vidgad rätt för hyresgäster att överlåta hyresrätten samt utökad skyldighet för hyresvärd att underhålla lägenheten finns med i det nya förslag, som nu ligger på riksdagens bord. Vad som är alldeles nytt är att den legala bytesrätten gäller över hela landet, d. v. s. även på orter utan påtaglig bostadsbrist. Besittningsskyddet har betydligt förbättrats i det nya förslaget och är i den utformning som det nu erhållit till stor nytta för hyresgästerna. Det finns dock i förslaget en skönhetsfläck, som tagits upp i det socialdemokratiska motionsparet I: 862 och II: 1117, nämligen att överenskommelse mellan hyresgäst och fastighetsägare om besittningsskyddets slopande skall underställas hyresnämnden för prövning. I propositionens förslag föreligger endast prövningsskyldighet inom en respittid av nio månader. Motionärerna vill inte att något besittningsskydd skall komma att äventyras eller »hänga i luften». Motionärerna anser inte att den föreslagna lagändringen med ett tidsintervall för avvikelser från besittningsskyddet utgör en tillräcklig trygghet för hyresgästerna. Även om utskottets skrivning är välvillig och innebär att frågan skall följas och att ingripande eventuellt skall göras om sådant skulle behövas, vore det bättre om man från början garderade sig för de risker som föreligger för att besittningsskyddet kan »avtalas bort». Vi motionärer har ett starkt intresse av ett bifall till ifrågavarande motioner, och jag ber därför att få yrka bifall till reservationen vid moment G i utskottets hemställan liksom till reservationen vid H. En förstärkning i den nya hyreslagen är reparationsskyldigheten. Underhållsfrågan kommer i ett helt annat läge enligt den nya hyreslagen. Det öppnas möjlighet för hyresvärd och hyresgäst att — liksom för närvarande gäller i fråga om ersättning för bränsle-, vattenoch avloppskostnader — träffa avtal om ersättning för förbättringsarbeten, inbegripet förbättrat underhåll. Om avtal inte kan träffas om sådan ersättning måste hyresvärden vända sig till hyresnämnden för att få ersättningen godkänd. Och även om hyresgästen frivilligt har åtagit sig att utgiva ersättning för förbättringsarbeten har han rätt att få ersättningen prövad av hyresnämnden. Därmed skapas garantier för att missbruk inte sker. Utskottet har i anledning av de socialdemokratiska motionerna I: 880 och II: 1135 ansett att hyresnämnden vid bedömningen av frågan om högre hyra i anledning av reparationer bör ta hänsyn till nuvarande och tidigare generella hyreshöjning, i vilken ingår viss ersättning för underhållsoch reparationsarbeten. Utskottet anser vidare att den mera seriösa fastighetsägare, som tidigare utfört förbättringar och reparationer och i stort sett försökt underhålla lägenheterna inom höjningarnas ram, bör få en generösare behandling vid en eventuell hyreshöjning än den fastighetsägare som under lång tid försummat att reparera eller helt uraktlåtit att göra reparationer, trots att han åtnjutit generell] hyreshöjning. Jag anser att det är av betydelse att utskottet i sin skrivning understryker de i motionerna framförda synpunkterna. Utskottet har framhållit betydelsen av att hyresgästerna får ett starkare besittningsskydd i fråga om tjänstebostäder och har härvidlag anslutit sig till förslagen i regeringspropositionen. Utskottet vill dock starkt betona att hänsyn i denna angelägenhet tages till både hyresgästens besittningsskydd och fastighetsägarens berättigade krav att inom rimlig tid kunna disponera tjänstebostaden. Erbjudes godtagbar ersättningslägenhet bör inte oberättigade hinder resas från hyresgästens sida att mottaga den erbjudna lägenheten, därest denna fyller rimliga krav på storlek och hyreskostnader. En fråga där vi inom utskottet hamnat i olika ställningstaganden är frågan om affärsmännens hyresförhållanden. På orter där hyresregleringslagen tillämpas finns ett starkt direkt skydd för affärsmännen, och detta skydd bibehålles så länge hyresregleringslagen gäller och ingen avveckling sker. Detta avser alltså det direkta skyddet. Beträffande hyreslagen däremot föreslås ett indirekt besittningsskydd, vilket innebär att hyresgästen inte får någon kvarboenderätt, men om uppsägningen är omotiverad blir hyresvärden skyldig att ersätta förlust på grund av att hyresförhållandet upphör. I princip skall hela förlusten ersättas; i särskilda fall kan ersättningen jämkas. Enligt utskottets uppfattning är ersättningsreglerna så väl utarbetade, att det skall starka skäl till för att en fastighetsägare kan och vill säga upp en hyresgäst. Det skall kraftigt understrykas att det i centrala affärslägen kan uppstå en besvärlig situation för hyresgästen-affärsmannen därest han blir av med sin lokal. Inom affärsvärlden är frågan om besittningsskydd — direkt eller indirekt — mycket diskuterad och åsikterna delade. Men med hänsyn till lagens uppläggning och de starka skyddsregler som finns i form av ersättningar, så anser utskottsmajoriteten att det indirekta besittningsskyddet borde vara tillfredsställande. Det är dock skäl att med största uppmärksamhet följa utvecklingen på detta avsnitt. Därest det visar sig att det indirekta besittningsskyddet inte är någorlunda tillfredsställande för affärsmännen bör ingripande företagas och lagändring ske. Slutligen vill jag i fråga om möblerade lägenheter påpeka att dessa åtnjuter besittningsskydd, medan de möblerade rummen undantages från besittningsskyddet. Med den utveckling som nu äger rum på bostadsmarknaden kan vi räkna med att de möblerade rummen inom rimlig tid i allt större utsträckning försvinner och att de ensamstående och studerande får sin bostadsfråga ordnad genom möblerade lägenheter eller genom lägenheter av mindre utrymmestyp. På denna punkt föreligger en socialdemokratisk motion om besittningsskydd även för möblerade rum. Herr Hugosson har avgivit en blank reservation och kommer att motivera sitt ställningstagande. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall dels till reservationen IV vid moment F, dels till reservationen V vid moment G, dels ock till reservationen VI vid moment H. Jag ber att få yrka bifall till vad utskottet hemställt under övriga moment.

Herr talman! Dagens debatt om hyreslagstiftningen kan föras i en betydligt lugnare atmosfär än debatten i höstas, när motsvarande fråga behandlades. Det är i sak inte så mycket som skiljer de olika partierna åt, och något hot om att dra tillbaka propositionen har inte förekommit denna gång. Tvärt om har sämjan varit mycket god vid utskottsbehandlingen. De reservationer, som föreligger, kan knappast sägas vara uttryck för några djupgående meningsmotsättningar — i stort. Vissa omständigheter bör emellertid kanske särskilt uppmärksammas. Den nya propositionen innebär i huvudsak, att den nuvarande hyresregleringen kommer att vara i kraft i första hand till utgången av 1971 och att en ny hyreslag antas för att ersätta den nu gällande. Från högerhåll har föreslagits, dels att hyresregleringen skall förlängas endast till utgången av 1969, dels att förlängning skall göras till utgången av 1970. Tre olika bud föreligger sålunda, därav två från ett och samma parti. I utskottet har högerns representanter anslutit sig till förslaget om en förlängning till utgången av år 1969. De olika uppfattningarna angående giltighetstiden har inte åstadkommit några stridigheter i utskottet. Jag vill erinra om detta för att belysa kontrasten mellan det nuvarande läget och den upphetsning det vållade på socialdemokratiskt håll, när mittenpartierna förra året föreslog en något längre övergångstid för den nya lagstiftningen än regeringen gjort. Vidare bör särskilt uppmärksammas att folkpartiet, centerpartiet och högern väckt motioner om att den regionala och kategorimässiga avvecklingen av hyresregleringen skall fortsätta. Detta yrkande har även fått stöd av majoriteten i utskottet, vilket dock berott på att en ledamot från regeringspartiet var frånvarande vid voteringen. Som synes föreligger vid detta moment en socialdemokratisk reservation, som herr Svenning före mig har talat för och yrkat bifall till. Jag vill, som jag inledningsvis sade, inte betrakta reservationerna som uttryck för några djupare motsättningar. Man kan dock inte värja sig för den uppfattningen, att det med litet god vilja borde ha gått att fatta beslut om hyreslagstiftningen redan i höstas utan den dramatiska tillspetsning som uppkom. Möjligheter förelåg som bekant att göra en kompromiss angående övergångstiden. Om en sådan inte hade varit genomförbar borde man i vanlig ordning ha godtagit att säryrkanden framställdes i reservationer. Motiveringen för regeringens handlingssätt framstår i dag som ännu svagare än den gjorde förra året. Det lönar sig emellertid inte att tala så mycket om det som hände i fjol. Jag vill säga några ord om utskottets utlåtande och om reservationerna. Från mittenpartiernas sida har godtagits att hyresregleringen förlängs till utgången av år 1971, och vi ställer icke krav på någon tidigare total avveckling. Däremot anser vi att den successiva avvecklingen bör fortsätta som hittills, d.v.s. i den takt som är möjlig med hänsyn till läget på bostadsmarknaden. Att denna utveckling skulle stoppas kan inte vara ett önskemål för vare sig fastighetsägare eller hyresgäster, eftersom man på alla håll betraktar det som Önskvärt att uppnå normala förhållanden på hyresmarknaden. Man får i alla fall behålla hyresregleringen på vissa orter så länge som man finner det nödvändigt. Det får väl också förutsättas att under de närmaste åren sådana lättnader inträder på en del av de nu hyresreglerade orterna att regleringen kan avvecklas. På den punkten ansluter jag mig sålunda i motsats till herr Svenning till utskottets hemställan. En fråga som nu liksom vid behandlingen förra året befunnit sig i förgrunden har varit besittningsskyddet för butiker och andra lokaler. Så länge hyresregleringen gäller blir besittningsskyddet detsamma för lokaler som för bostäder, vilket herr Svenning redan har framhållit. Den nya hyreslagen medför den skillnaden att besittningsskyddet för lokaler blir indirekt. Vi som reserverat oss i detta avseende an ser att det icke finns tillräckligt starka skäl för att härvidlag tillämpa olika skyddsformer. Motiveringen för vår uppfattning skall jag inte gå in på i detalj; jag hänvisar till reservationen XIV vid moment T i utskottets hemställan, vari en ganska utförlig motivering har givits. I reservationen hemställer vi om en skrivelse till Kungl. Maj:t om ett förslag till höstriksdagen om direkt besittningsskydd även beträffande annan lägenhet än bostadslägenhet. Av tekniska och tidsmässiga skäl har vi inte kunnat föreslå en ändring i lagtexten redan under utskottsbehandlingen.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 Utskottet har tillstyrkt en motion av herrar Lindkvist och Kellgren om att hyresvärd skall anmäla till hyresnämnd om en hyresgäst sedan hyresförhållandet varat längre än nio månader avstått från besittningsskydd. Tillsammans med några andra ledamöter av utskottet har jag reserverat mig på denna punkt. Vi reservanter anser att det är att sträcka sig längre än nöden kräver att stadga en sådan anmälningsskyldighet och utgår från att eventuellt missbruk i alla fall blir känt på grund av den uppmärksamhet, med vilken berörda myndigheter och hyresgäströrelsen kommer att följa lagens tillämpning. Med dessa ord vill jag yrka bifall till reservationen VII vid moment H i utskottets hemställan. Enligt propositionen skall det finnas en hyresnämnd i varje län. Kungl. Maj:t äger dock bestämma att annat område än län skall utgöra verksamhetsområde för en nämnd. Jag vill i detta sammanhang framhålla att endast i undantagsfall mer än ett län bör omfattas av en enda hyresnämnd. Med en hyresnämnd för flera län får man ett ganska tungrott system, som säkerligen också kan bli rätt tidsödande. Däremot kan det kanske vara erforderligt att inrätta mer än en hyresnämnd för ett och samma län. I princip kan likartade synpunkter anföras på frågan om hyrestvisters anhängiggörande vid «domstol, d.v.s. överklaganden i de fall där part är missnöjd med hyresnämndens beslut. Enligt propositionen skall en sådan prövning i första instans ske vid endast en underrätt i länet, nämligen rätten i residensstaden i det län där fastigheten är belägen. Folkpartiets representanter i utskottet anser att en sådan ordning kan medföra betydande olägenheter såsom ökade kostnader, svårigheter för part att närvara vid förhandlingar m.m. Vi föreslår därför att hyresmålen skall kunna handläggas vid domstol i den ort där fastigheten är belägen.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 Jag har, herr talman, skrivit under ytterligare ett par reservationer som föreligger till detta utskottsutlåtande, men jag skall här inte gå närmare in på dessa. Det gäller reservationerna VII, XI och XII, till vilka jag sålunda också ber att få yrka bifall.

Herr talman! Herr Nyberg försökte genom vissa motiveringar göra gällande det rättmätiga i mittenpartiernas ställningstagande till denna fråga förra gången den var uppe till behandling här. Jag vill dock lägga till rätta den historieskrivningen; den var nog inte alldeles riktig. Herr Nyberg sade att det fanns utsikter till en sammanjämkning. Ett sådant försök gjordes också från vårt håll, varvid vi sade ifrån, att om det skulle förhålla sig på det sätt som mittenpartierna påstod, nämligen att det skulle behövas en övergångstid på sex år, vore det betydligt bättre att förlänga hyresregleringslagens giltighet med två år och att ha en övergångstid på fyra år. Detta var vårt förslag, men det accepterades inte. Jag kan i detta sammanhang inte bortse från det märkliga i att man år efter år har stått upp här och anklagat oss på socialdemokratiskt håll för att vara alltför försiktiga och sakna mod att avskaffa hyresregleringslagen; ett avskaffande av denna lag ansågs inte innebära några risker. Men när det blev fråga om ett ställningstagande och det förelåg förslag om en fyraårig Öövergångstid, anslöt man sig i stället till förslaget om sex års övergångstid. Det visar alltså att vår inställning var fullt berättigad och att det förelåg vissa risker som gjorde att man borde vara försiktig vid övergången. När vi framlade vårt förslag menade vi att om hyresregleringslagen skulle förlängas med två år, skulle det bli en fyraårig övergångstid; men detta accepterades alltså inte. Nu föreligger i stället förslag om en förlängning av hyresregleringslagen på tre år utan att något bestämt tidsintervall angivits för lagens upphörande senare. Dessutom finns ett förslag om att den successiva avvecklingen tills vidare skall stoppas. Jag tror att det beslut som fattades förra våren var klokt och att det förslag som föreligger i år är ännu klokare. I varje fall har det vunnit en mycket stark anslutning från hyresgästerna i landet, såsom framgår av Sifoundersökningen, vilken ju visar att 80 procent av landets hyresgäster vill ha kvar hyresregleringen.
Herr talman! Vi skall kanske inte så mycket diskutera vad som hände i fjol, men jag vill erinra om att det kompromissförslag som då allvarligt diskuterades och som borde ha haft möjlighet att gå igenom var det förslag som framställts av representanter för folkpartiet och centerpartiet, innebärande att man skulle gå en medelväg och välja en övergångstid på tre respektive fem år. Det fanns intresse för en sådan kompromiss även på visst håll inom det socialdemokratiska partiet, såvitt jag har mig bekant. Men eftersom frågan nu tagits upp måste jag beklaga att vi inte kunde följa den linjen förra året.
Bara en enkel fråga, herr talman! Vad är det för skillnad mellan att vi begär att hyresregleringslagen förlänges på två år med en fyraårig övergångstid och att det fastställes en sexårig övergångstid? Kan man inte säga att detta var ett klart kompromissförslag från socialdemokraterna?

Herr talman! Herr Nyberg antyder att han tror att det i dag skall bli en lugn debatt om dessa frågor. Jag skulle snarare vilja uttrycka det så, att det finns viss risk för att en förlamning skall lägga sig över debatten om hyror och bostäder här i kammaren. Utanför detta hus är debatten desto livligare. Den ena konferensen avlöser den andra om de höga hyrorna. Pressen och andra massmedia redovisar olika utredningar och olika synpunkter från prominenta personer i branschen. Inrikesministern är ute och förmanar och tillrättalägger, försvarar sig och anklagar hos bostadsproducenter och bostadskonsumenter, hyresgäster och fastighetsägare. Men här i kammaren har han inte på allvar deltagit i någon bostadsdebatt sedan den 23 maj i fjol, d. v. s. sedan ett år och fem dagar. Kanske är det fråga om huruvida vi över huvud taget haft en bostadsoch hyresdebatt under denna tid, om jag nu undantar debatterna i december i fjol. Men dessa var i egentlig mening inte några bostadseller hyresdebatter, utan de utgjorde en redovisning av ett politikernas misslyckande, av ett fiasko och detta fiaskos orsaker, yttringar och följder. En av följderna tycks ha blivit att man ligger lågt. Man törs inte gå varandra in på livet och verkligen redovisa sina synpunkter. Jag får väl, herr talman, göra ett undantag för herr Svenning, som tycker att det är bra att allt förblir vid det gamla. Likväl konstaterar herr Svenning att beslutet väckt oro och splittring bland hyresgästerna och deras organisationer. Men han hälsar med största tillfredsställelse att regleringen är kvar. Jag förstod att han i fjol var litet halvhjärtad, men då anslöt han sig i alla fall till en annan uppfattning. Sedan pekade herr Svenning på den oerhörda betydelse som hyresregleringen haft. Men är det detta som frågan i dag gäller? I och för sig kan jag hålla med om att hyresregleringen från början hade stor betydelse. Denna betydelse har enligt min mening allteftersom tiden gått minskat; efter att ha varit positiv har den blivit negativ. Frågan måste väl ställas på följande sätt, herr Svenning: Vad kommer denna hyresreglering att ha för verkan i framtiden?

Framför allt bör reformen kunna leda till ökad rörlighet och rättvisa på bostadsmarknaden.» Så sade herr inrikesministern i fjol. Nu säger herr Svenning att motstån darna till hyresregleringen anser att den minskar rörligheten och bidrar till att skapa orättvisa. Alltså, således, följaktligen skulle enligt herr Svennings terminologi <:bostadsministern-inrikesministern vara motståndare till hyresregleringens förlängning. Men jag håller med om att det vore roligare att på den punkten få ett besked av inrikesministern själv än av herr Svenning. De lagförslag som vi i dag har att ta ställning till har framlagts i proposition nr 91 och behandlats av tredje lagutskottet i dess utlåtande nr 50. Förslagen var redan från början komplicerade och svåröverskådliga, och de har inte vunnit — åtminstone inte i enkelhet — på att ligga till sig. Den nya hyreslagen skall i första hand reglera hyresförhållandena i de nya husen och för framtiden. Den har ändrats på några punkter, men är i stort sett densamma som lades fram i fjol. Hela detta lagförslag byggde på att hyresregleringen skulle avvecklas; det var först som ersättning för hyresregleringen som det skulle bli någon glädje med lagförslaget och det redovisades, som jag nyss nämnde, av inrikesministern. Till den nya proposition som lades fram i år har lagrådet fogat en kommentar som bör uppmärksammas. Lagrådet säger att utifrån de synpunkter som lagrådet har att bevaka, nämligen rättssäkerhet m.m., beklagar man allvarligt läget och konstaterar att de missförhållanden som skulle undanröjas blir bestående. Som alla vet skall hyresregleringen nu enligt utskottsmajoritetens uppfattning stanna kvar på obestämd tid. Den gäller fortfarande 500 000—600 000 lägenheter. Och det är inte vilka lägenheter som helst — det är de centralt belägna lägenheterna i storstadsområden, där bostadsnöden är som störst. Jag får medge att det hyresreglerade beståndet stadigt minskar, men det beror inte på en målsättning av politikerna utan på sanering, rivning och kontorisering. Ja, man har en känsla av att det finns de som anser att denna reglering skall vara kvar tills det sista hyresreglerade huset har rivits. Då först bor vi alla i dyra lägenheter med små utrymmen. Nu kräver vi i högerpartiet att beslut i dag skall fattas om att avveckla hyresregleringen; det är det viktigaste i vårt ställningstagande. Med hänsyn till den förskjutning som skett genom regeringens underliga handlande i fjol vill vi sätta tidpunkten till den 1 januari 1970, d. v. s. ett år senare än som föreslogs i propositionen i fjol. Eftersom vi då alla var överens om ett sådant steg behöver jag inte nu närmare gå in på orsakerna till att vi tycker att hyresregleringen har överlevt sig själv. De förändringar som föreslås i lagen under den tid som den skall vara kvar kan vi godta med en mindre reservation, som jag skall återkomma till. Vi har således föreslagit att hyresregleringen skall upphöra med utgången av år 1969. Detta hindrar emellertid inte att Kungl. Maj:t omedelbart tar upp frågan om en fortsatt regional och kategorimässig avveckling, som termen lyder. Det betyder att man kan avföra vissa orter från hyresregleringen och även vissa typer av lägenheter, t.ex. möblerade rum och lokaler. Utskottet har starkt understrukit vikten av en successiv avveckling. Herr Svenning redovisade också att vi alltsedan 1956 har haft en sådan avveckling utan att några olägenheter kunnat förmärkas. Tvärtom har man endast haft goda erfarenheter härav. Det måste vara ett allmänt intresse att förhållandena normaliseras och att den nya hyreslagen kommer att gälla på orter där någon egentlig bostadsbrist inte finns. På denna punkt redovisar en socialdemokratisk minoritet, som herr Svenning talar för, sin mening. Man yrkar på att den successiva avvecklingen, som alla varit ense om, nu skall upphöra. I belysning av att hyresregleringen samtidigt förlänges i tre år, d. v. s. mer än vad som tidigare varit brukligt, förefaller detta vara en osedvanligt olycklig inställning. Jag vill påminna om att hyresrådet redan den 18 maj 1965 föreslog att hyresregleringen skulle avvecklas successivt. Jag har fört den skrivelsen på tal här i kammaren men då fått det svaret att den inte var aktuell, eftersom det skulle ske en total avveckling. I konsekvensens namn borde väl i dagens läge denna skrivelse tas upp till prövning. Den har legat i över tre år, så den är säkert mogen. I förslaget till förlängning av hyresregleringen ingår bl.a. en ny regel, som säger att lägenheter vilka blivit föremål för omfattande ombyggnad som avslutats efter utgången av 1968 skall undantas från regleringen. Någon liknande regel för hus som redan tidigare undergått sådan ombyggnad finns tyvärr ej. Dessa kommer fortfarande att falla under regleringen, vilket många måste anse alldeles särskilt orättvist. Det förhåller sig vidare så, att på en hel del orter finns det moderniserade lägenheter med parkettgolv, badrum etc. där grundhyran ligger på mellan 10 och 15 kronor kvadratmetern. Ja, jag har t.o.m. ett exempel där grundhyran understiger 10 kronor; den ligger närmare bestämt vid 9:93, vilket inte är mer än vad som kan utgöra felmarginalen vid fastställandet av hyrorna i nyproduktionen. Det gäller en tvårumslägenhet på 72 kvadratmeter där grundhyran är 59:50 i månaden, d. v. s. mindre än 60 kronor i månaden. Med generella tillägg och bränsle kommer man kanske upp i en effektiv hyra på 120 kronor i månaden för denna moderniserade och rymliga tvårumslägenhet. Det säger sig självt att ett hus med sådana hyror inte lönar sig ekonomiskt. Fastighetsägaren har också i detta fall måst låna pengar för att hålla huset i stånd och reparera det. Någon utsikt att få höja hyrorna till rimlig nivå har han inte med den föreslagna lagstiftningen. Något som helst bruksvärde kommer inte in i bilden, eftersom huset ligger inom det hyresreglerade området. Detta blir ännu ett hus som kommer att rivas, herr Svenning. Meningen var ju att den nya lagstiftningen skulle sätta stopp för onödiga rivningar. Men jag är rädd — och jag uttryckte det redan i december — för att det i stället, så som reglerna är utformade, kommer att bli ytterligare många rivningar. Ett annat fall av s.k. hyresgrop är följande. Till en butikslokal hör även en lagerlokal på 48 kvadratmeter. När hyresregleringen infördes 1942 var det svårt att hyra ut denna lagerlokal. Den åsattes helt enkelt ingen som helst hyra, och ännu i dag 26 år efteråt utgår ingen hyra men värden har likväl underhållsskyldighet för lokalen. Man kan verkligen undra, om det finns rim och reson i en sådan lagstiftning. I en motion nr 887 i denna kammare har jag begärt en översyn av hyressättningsnormerna inom hyresregleringen. Eftersom vi i högerpartiet vill att hyresregleringen skall avvecklas i och med utgången av nästa år kommer jag inte att yrka bifall till denna motion nu, men detta betyder inte att motionen saknar aktualitet. Det finns många sådana fall där exceptionella förhållanden från år 1942 ännu består. I reservation II har herr Lidgard och jag tagit upp detta problem. För att fortsätta med de nu föreslagna förändringarna i hyresregleringen — som vi ej motsätter oss — kan jag nämna förslaget att den nya bostadshyran skall kunna höjas på grund av underhållsarbete. Man skall vidare kunna träffa avtal om hyreshöjning på grund av förbättrat underhåll. Men — och detta är en allvarlig invändning — detta gäller inte för arbeten som avslutats före utgången av 1968. I reservation III yrkar vi att detta skall gälla även för arbeten som påbörjats efter den 31 maj i år. Meningen med förslaget i propositionen är ju att stimulera till ett förbättrat underhåll, och det är väl då underligt om man skall behöva vänta med att påbörja sådana arbeten. Det finns säkert massor av fastighetsägare som planerat att sätta i gång reparationer nu, och det finns många som långsiktigt planerar sina underhållsarbeten år efter år. Men nu inför man alltså ett tu tre en regel som hindrar dem i deras planer. Särskilt med tanke på den debatt om sysselsättningen av den äldre arbetskraften som för närvarande pågår ter sig denna regel underlig. De äldre byggjobbarna är ju med sin ofta mycket stora hantverksskicklighet speciellt lämpade för och tycker kanske bäst om sådana reparationsjobb. Det råder ju fortfarande en mycket stor arbetslöshet inom byggfacket. Den 15 april fanns det över 12 000 arbetslösa, men antalet kanske har sjunkit nu — jag har inte någon aktuellare siffra. Och nu diskuterar man alltså på fullt allvar att införa en regel att på stora nybyggen en viss del av jobbarna skall vara över 50 år. Men det kanske inte passar dem att jobba på dessa stora byggen, de kanske helt enkelt inte har lust med det, och det kanske inte heller gillas av de yngre jobbarna, som då blir arbetslösa — en sådan regel skapar ju inga nya jobb, utan den bara minskar chanserna till nya jobb. Nej, då är det väl betydligt klokare att försöka få i gång reparationsoch underhållsarbeten så snart som möjligt. Det är i alla händelser det billigaste sättet att skapa goda lägenheter. Jag finner det helt naturligt att yrka bifall till reservation III, och jag hoppas att många här i kammaren skall biträda den. Det är ett stort lagkomplex detta, herr talman. Jag skall nu övergå till att säga några ord om de statliga hyresnämndernas och domstolarnas verksamhet. I reservation IX har vi föreslagit att hyresnämnderna endast skall ha medlande uppgifter. Jag kan på denna punkt inskränka mig till att citera vad lagrådet anförde till proposition nr 171.

Bl. a. som en följd av denna min uppfattning hemställer jag i reservation XII att mål i hyressättningstvister och mål om överlåtelser skall kunna fullföljas i hovrätt. Utskottsmajoriteten har ansett att det bara är frågor om besittningsskydd som skall kunna tas upp i hovrätt, men för att åstadkomma en något så när enhetlig praxis anser reservanterna att det skulle vara lämpligt att även de andra ärendena finge handläggas av hovrätterna. Jag skulle innan jag slutar vilja säga ett ord till herr Nyberg som tog upp frågan om indirekt besittningsskydd för lokaler. Jag vill säga att jag är medveten om att vissa företagare kan vara mera betjänta av ett direkt besittningsskydd, d. v. s. samma skydd som gäller för bostäder. Men jag har ändock kommit till den uppfattningen, att det stora flertalet har ett bättre skydd mot obefogade uppsägningar genom det indirekta skyddet. Det innebär ju att fastighetsägaren påtar sig risken att få betala ut stora ersättningar; dessa skall till och med kunna beräknas som om det vore fråga om expropriation. Därför finns det nog anledning för fastighetsägaren att betänka sig mer än en gång.

Vad som sägs om att det inte skulle bli ett effektivt skydd är nog överdrivet. Under den tid då man har ett 20-årskontrakt gällande med indexreglerad hyra kan man i alla fall inte bli uppsagd. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer till vilka mitt namn är fogat, nämligen I, II, III samt VII, IX och XII.

Herr talman! Jag vet inte om herr Bengtson i Solna inte har observerat vilka förändringar som har gjorts i 3 och 4 88. Det är helt enkelt så, att man därigenom får betydligt större möjligheter till reparationer och moderniseringar. Man får också möjlighet att bedöma det på ett helt annat sätt än tidigare varit fallet. Från hyresgästhåll är vi mycket glada över att dessa förändringar blir gjorda, vilka möjliggör ett ingripande på ett helt annat sätt än förut. Sådana ingripanden kommer att ske. Det har vi diskuterat i utskottet, och det är tydligt och klart att det här gäller en förbättring som är av största betydelse. Sedan skulle jag vilja citera litet ur en artikel i Dagens Nyheter söndagen den 19 maj, skriven av jur. kand. Gustaf Delin. Han presenteras som stadsfullmäktiges ordförande i Sigtuna och har gjort sig känd som bl.a. utredningschef i högerpartiet. Det är av intresse att läsa vad han skriver: »Från ekonomisk synpunkt kan man knappast hävda att det föreligger ett behov av kompensation till husägare för uteblivna hyresintäkter på grund av regleringen.» Ett annat citat ur artikeln är följande: »Därtill kommer att intäktshöjningar i samband med hyresregleringens avskaffande i viss omfattning har karaktären av oväntad — om man så vill oförtjänt — gåva. Det pris som fastighetsägaren erlagt kan nämligen anses vara ett uttryck för det diskonterade värdet av framtida hyresintäkter. De flesta fastighetsägarna befinner sig för närvarande i ungefär samma situation som mannen vilken nyligen ropat in en byrå på auktion av den enkla anledningen att han önskade just en byrå. Om hyresregleringen slopas visar det sig att de ropat in en byrå som innehåller 10 000 kronor i ett lönnfack.» Det är alltså en mycket bra och fin uppläggning. Jag kan som representant för fastighetsnämnden i Malmö vittna om att vi har köpt in fastigheter för ganska höga priser, som faktiskt ger god avkastning, 9 och 10 procent. Drömmarna som här talas om från fastighetsägarna kan omsättas i orden: Drömmar om silver, drömmar om guld.

Herr talman! Det är riktigt, herr Svenning, att det blir en viss förbättring i framtiden men jag talade om de lägenheter där reparationer och ombyggnader redan gjorts och där det sagts att någon ersättning inte är avsedd att utgå för den del av reparationerna och ombyggnaderna som är att betrakta som underhåll. Herr Svenning citerade en artikel av herr Delin. Jag är inte helt omedveten om att det kan finnas fall som han syftade på, men jag talade om de hyror som fortfarande är så låga att de inte medger en förräntning. Herr Svenning måste väl ändå medge att vi har en mycket splittrad hyressituation. Det finns ju grundhyror som ligger på 10 kronor m?, och då kan man inte gärna tala om ersättning för bruksvärde. I vissa fall utgår för övrigt ingen hyra alls. Detta kan väl ändå inte anses vara rimligt. Jag skulle vilja formulera en bostadspolitisk målsättning på följande sätt. Grunden är en sund konkurrens, även mellan olika fastighetsförvaltare. Medlet måste vara en marknadsanpassad produktion men målet en aktiv socialpolitik.
Herr talman! Jag konstaterar nu att herr Bengtson i Solna slagit till reträtt, vilket han gjorde klokt i. För närvarande finns det nämligen möjligheter att få moderniseringsarbeten tillåtna av hyresnämnden och även mycket förnämliga sådana som betalar sig mycket bra. Vederbörande får ersättning från hyresnämnden för vartenda dugg som görs i moderniseringsavseende och inte bara det. Tidigare har jag i denna kammare talat om att man förutom för moderniseringar får ersättning för efterreparationer, fastän det här egentligen inte borde utgå någon ersättning, eftersom sådan utgått redan förut. Fastighetsägarna är alltså generöst behandlade. När herr Bengtson talade om särskilt låga hyresintäkter får det inte glömmas bort, att en generell hyreshöjning vidtagits avseende alla fastigheter.

Herr talman! Förvisso finns det en gammal bestämmelse i hyresregleringen som säger, att man kan få en högre hyra för lägenheter som av något skäl var mycket låga 1942. Men, herr Svenning, kruxet är ju att denna regel inte fått några konsekvenser i praktiken. Om jag får tolka herr Svennings inlägg så, att man skall kunna blåsa liv i denna lagregel, överensstämmer det i stort sett med vad som framhålles i reservation II. Vill herr Svenning medverka till att få bort hyresgroparna med en grundhyra av 10 kronor per m? med en effektiv hyra — med generella tillägg och bränsletillägg — på 20 kronor per m?, vore något vunnet med denna debatt.

Herr talman! När förra vårriksdagen beslutade om nya riktlinjer för bostadspolitiken förutsattes att det också skulle bli nya riktlinjer för hyrespolitiken. När vi då behandlade bostadsfrågorna hade vi framför oss en lagrådsremiss med förslag till ny hyreslagstiftning. I bostadspropositionen framhöll inrikesministern, att bostadsoch hyresfrågorna hänger nära samman. Detta var också regeringens uppfattning långt in på höstriksdagen. Tyvärr fick vi ingen möjlighet att fatta beslut i enlighet med vad som föreslogs i den proposition som förelades oss under höstriksdagen. Den drogs tillbaka under former som jag inte nu skall uppehålla mig vid men som inte kan påstås ha stärkt förtroendet för statsmakternas sätt att driva bostadsoch hyrespolitiken. Tillbakadragandet var på sikt till nackdel för framför allt bostadskonsumenterna, som nu kommer att få vänta ännu längre på en efter marknadsmässiga normer fungerande bostadsmarknad. Det är dock glädjande att kunna konstatera, att enighet råder hos en betydande majoritet om angelägenheten av att hyresregleringen avvecklas. Angelägenheten av att få till stånd en total, successiv avveckling av hyresregleringen kvarstår med oförminskad styrka. Enligt centerpartiets uppfattning föreligger emellertid nu inte reella möjligheter att göra det. Därför ansluter vi oss till förslaget att förlänga regleringen med tre år. Däremot kan vi inte finna några skäl varför vi inte under den tiden skulle fortsätta den successiva avvecklingen. Att vi anser en sådan avveckling angelägen beror på att nackdelarna med regleringen är så uppenbara. Regleringen var en gång motiverad av sociala skäl. Den var av kristidskaraktär och måste så småningom ersättas av en friare marknad. Hyresregleringen har medverkat till en omotiverad hyressplittring. Priserna har inte motiverats av konsumenternas värdering av lägenheterna. En svart marknad har stimulerats. Regleringen har också varit en Sedan 1956 har en successiv avveckling av regleringen pågått. Den har varit av såväl kategorimässig som regional art. Utskottets socialdemokratiska del vill liksom departementschefen inte nu gå med på en fortsatt successiv avveckling. Socialdemokraterna skriver i sin reservation, att det inte finns anledning att nu närmare gå in på frågan om en fortsatt successiv avveckling. Vi däremot har inte funnit att det finns något skäl att avbryta den successiva avvecklingen. Hyresgästerna har tvärtom genom den nya hyreslagen fått ett förbättrat skydd, som det finns anledning att hälsa med tillfredsställelse. Förslag om att ett sådant skydd borde beslutas av årets riksdag föreslogs också i motion från vårt håll i januari. De nya hyreslagsbestämmelserna med <besittningsskydd ger ett bättre skydd åt hyresgästerna, varför det i varje fall inte har inträffat något som minskar motivet för att fortsätta den successiva avvecklingen. Sedan vill jag poängtera, att när regeringen en gång bestämmer sig för att lägga fram förslag om en total avveckling av regleringen bör denna även då ske successivt, så att vi inte får några socialt oacceptabla konsekvenser när det gäller hyresmarknadens utveckling. Liksom i propositionen 1967:141 föreslås nu endast ett indirekt besittningsskydd för lokaler. Departementschefen hävdar den uppfattningen, att hyresmarknaden för lokaler numera väsentligt skiljer sig från hyresmarknaden för bostäder. Det sägs i propositionen att det inte kan anses råda någon påtaglig brist på lokaler på någon ort, inte ens i storstadsområdenas centrala delar. Innan man gör sådana tvärsäkra påståenden borde man dock först höra efter uppfattningarna hos de små företagare som är på jakt efter bra, välbelägna 1okaler till rimliga kostnader. Vi reservanter har liksom ett stort antal remissinstanser hävdat den upp fattningen, att ett indirekt besittningsskydd inte är tillräckligt. För många hantverkare och småföretagare är innehavet av en lämplig lokal förutsättningen för deras ekonomiska trygghet. De föreslagna ersättningsreglerna i ett indirekt besittningsskydd kan inte ge ett effektivt skydd mot uppsägningar. Man kan när som helst bli uppsagd och då eventuellt tvingad att betala en oskälig hyra.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

Herr talman! Samtliga de borgerliga ledamöter som yttrat sig tidigare i denna debatt har inlett sina anföranden med sin egen historieskrivning över vad som hände i december månad när regeringens proposition 1967:141 drogs tillbaka. Orsaken till tillbakadragandet var ju den kovändning som folkpartiet och centerpartiet gjorde i anslutning till behandlingen av regeringens proposition om hyresregleringens avskaffande. Härigenom spolierades möjligheterna att redan förra året fatta beslut om en ny hyreslag. Från en samlad borgerlighet har under flera år, för att inte säga decennier, förts fram krav på hyresregleringens avskaffande, men när förra årets hyresproposition, baserad på flera års utredningar och byggd på samförstånd mellan hyresmarknadens parter, presenterades för riksdagen ställde sig mittenpartierna på en annan principiell grund och hävdade, att ett förverkligande av förslaget skulle innebära betydande hyreshöjningar. Det var således icke frågan om övergångstidens längd, som förorsakade propositionens tillbakadragande, utan det faktum att mittenpartierna inför hyresförhandlingarna ville stärka hyresvärdarnas situation, så att dessa skulle kunna ta ut högre hyror än vad som var motiverat med hänsyn till marknadsläget. Detta var givetvis bakgrunden till de motioner mittenpartierna väckte förra året, men man försökte på detta håll — om än med ringa framgång — göra gällande att det var hyresgästernas sak man var intresserad av. Sällan har mittenpartierna blivit så kritiserade i den borgerliga pressen som i samband med sitt av, såsom jag förmodar, partitaktiska hänsyn dikterade uppträdande denna gång. På socialdemokratiskt håll beklagade vi djupt den situation som uppstod i samband med mittenpartiernas agerande. Såsom herr Svenning redan tidigare erinrat om, försökte vi inom tredje lagutskottet finna former för en samförståndslösning. Att vi beklagade den situation som uppstod berodde framför allt på det förhållandet, att den föreslagna hyreslagen innehöll flera för hyresgästerna värdefulla ting. Där framlades t.ex. förslag om ökat besittningsskydd, större reparationsskyldighet, förbättrade bestämmelser för tjänstebostadshyresgäster och lagfäst bytesrätt. Det är därför med tillfredsställelse vi nu hälsar regeringens proposition nr 91 till årets riksdag, vilken behandlas i tredje lagutskottets utlåtande nr 50. Förslaget till ny hyreslag är nämligen med något undantag likalydande med det förslag, som mittenpartierna förra året spolierade. Lagen innehåller således bestämmelser om förstärkt besittningsskydd, om lagstadgad bytesrätt för bostadshyresgäster, om förbättrat rättsskydd för hyresgäst när lägenheten upplåts i anslutning till anställning, om vidgad rätt för hyresgäst att överlåta hyresrätten och att upplåta lägenheten i andra hand samt om vidgad skyldighet för hyresvärd att underhålla bostadslägenhet. En nyhet i årets förslag är att bytesrätten gäller över hela landet — något som jag för övrigt tillsammans med ett par andra socialdemokrater redan förra året motionsledes krävde att den skulle göra. Beträffande hyresregleringslagen föreslås en förlängning till utgången av år 1971. Lägenheter som färdigställs efter utgången av år 1968 undantages dock från regleringen och hyran bestämmes efter jämförelse med hyresläget i likvärdiga lägenheter, varvid de allmännyttiga bostadsföretagen kommer att bli prisledande. Det finns därför anledning hoppas att kravet på rimliga hyror i nyproducerade lägenheter blir bättre tillgodosett än vad fallet nu är i de privatproducerade lägenheterna. För det äldre bostadsbeståndet finns det dock möjlighet att få hyresregleringen upphävd, om hyresvärden låter huset undergå en omfattande ombyggnad och modernisering.

Personligen tror jag att det resonemang som förts från fastighetsägarhåll och som herr Bengtson i Solna i dag stött — det går som sagt ut på att hyresläget i det bostadsbestånd som hyresregleringen omfattar icke möjliggör ett fullgott underhåll — har varit och är i grunden falskt. Som bekant har de generella hyreshöjningar som medgivits även innefattat kompensation för löpande fastighetsunderhåll. Att det är lukrativt att inneha fastigheter som omfattas av nuvarande hy resreglering framgår av de artiklar som Dagens Nyheter under april månad publicerade om de börsnoterade fastighetsförvaltande företagen. Exempelvis fastighetsbolaget Drott, som innehar företrädesvis äldre fastigheter — de har genomsnittligt varit i bruk ungefär 60 år — har successivt moderniserat lägenheterna. Detta fastighetsbolags hyror är — det skall jag erkänna — relativt låga, men trots detta var vinsten per aktie för år 1967 cirka 15 kronor. Drotts vinst har under senare år successivt stigit, och under de senaste fyra åren har utdelningen ökat med en krona per år för att år 1967 vara 13 kronor. Detta innebär, herr Bengtson i Solna, att aktieägarna under dessa fyra år fått en ökning av utdelningen på inte mindre än 45 procent! Jag har således mycket svårt att följa med i det resonemang som förts från fastighetsägarhåll och som högerns talesman här i dag anslutit sig till, nämligen att hyresläget i det äldre fastighetsbeståndet är så lågt, att det inte går att förränta det insatta kapitalet och inte heller att göra reparationer. Trots att man alltså kan hävda att de utgående hyrorna i det reglerade beståndet väl bör räcka till för underhåll är det välkommet att möjlighet öppnas att få fart på underhållet och moderniseringen av det äldre beståndet. Det har ibland talats om rivningsraseri — jag tror att herr Grebäck i sitt inlägg använde detta ord — vilket jag tycker är överdrivet. Men genom den nya regel som nu föreslås bli införd bör allt tal om omöjligheten att modernisera och underhålla det äldre bostadsbeståndet kunna avföras ur debatten. Vid mom. F i utskottsutlåtandet har avgivits en socialdemokratisk reservation. Utskottsmajoritetens hemställan under denna punkt gäller det krav om en successiv avveckling av hyresregleringen som framförts i olika borgerliga motioner. Utskottsmajoriteten, som alltså i detta fall utgörs av de borgerliga ledamöterna, vill i skrivelse till Kungl. Maj:t påtala vikten av att den successiva avvecklingen fortsätter. Eftersom hyresregleringens giltighetstid förlängs endast med tre år måste riksdagen före utgången av denna tid ånyo ta ställning i frågan. Då det rör sig om en så kort tidrymd finns det, som departementschefen också framhållit, ingen anledning att nu ta närmare ställning till frågan om fortsatt successiv avveckling av hyresregleringen. Hyresregleringen gäller för närvarande för cirka 500 000 privatägda hyreslägenheter, fördelade på ett antal bristorter där balans på bostadsmarknaden ännu inte har uppnåtts. Därest tillgången och efterfrågan kommer i balans under den tid det nu gäller — tre år — kan regeringen ta initiativ till avveckling redan under denna tid om den finner det motiverat. Jag får därför, herr talman, yrka bifall till den socialdemokratiska reservation som avgivits vid utskottets hemställan under moment F. Herr talman! Under moment E i utlåtandet finns en reservation av två folkpartister och två högermän, vilka kräver sådan ändring av reglerna i övergångsbestämmelserna att fastighetsägarna redan fr.o.m. den 31 maj i år skulle kunna sätta i gång och före årsskiftet avsluta reparationer av fastigheter för att därigenom få dessa utanför hyresregleringen och en förhöjning av bashyran. Som jag redan tidigare försökt framhålla innehåller nu gällande bestämmelser om generella hyreshöjningar kompensation för löpande fastighetsunderhåll. Dessa regler skall givetvis fortsätta att gälla under innevarande år, trots att ny lag kommer att träda i kraft fr.o.m. årsskiftet om riksdagen, som jag hoppas, bifaller proposition nr 91. Reservanterna har tydligen inte uppfattat skrivningen i 3 och 4 §§, som reglerar dessa förhållanden.

Om man skall kunna få en höjning av bashyran skall det röra sig om en rejäl upprustning och modernisering av fastigheten, som kan motivera en ändring av bashyran. Jag tror, herr talman, att fastighetsägarna behöver tiden fram till årsskiftet för att planera och förbereda dylika arbeten. Jag får därför yrka bifall till utskottsmajoritetens hemställan under detta moment. Frågan om besittningsskydd för 1okaler och butiker har också tagits upp i reservation. Motionsledes har krävts ett direkt besittningsskydd för lokalhyresgästerna, likadant som det bostadshyresgästerna har. Såsom utskottsmajoriteten framhåller i utlåtandet utgör hyresförhållanden beträffande lokaler i allmänhet ett led i en affärsmässigt driven verksamhet och sociala skäl kan inte, på samma sätt som när det gäller bostadshyresgäster, anföras som stöd för ett direkt besittningsskydd. Utskottsmajoriteten understryker att de ekonomiska synpunkterna i allmänhet är helt dominerande då det gäller hyresavtal beträffande lokaler. Därför tror vi — och i denna tro har vi gott sällskap, som herr Bengtson i Solna framhöll — att det indirekta besittningsskydd som den nya hyreslagen ger lokalhyresgästerna kommer att bli det bästa stödet för dem. Herr talman! Till mom. K i utskottets hemställan har jag fogat en blank reservation. I en motion II: 1148, väckt av fru Holmqvist m.fl., har hemställts att skälighetsprövningen av hyressättning skall gälla även för inackorderingsrum. Enligt propositionen omfattar besittningsskyddet inte lägenheter som utgör del av upplåtarens bostad, dit inackorderingsrum hör. Den föreslagna hyreslagen bygger på det förhållandet, att hyresspärren skall vara ett komplement till besittningsskyddet, som inte skall kunna sättas ur spel genom obilliga hyreskrav. Att införa besittningsskydd för inackorderingsrum är inte möjligt. Utbudet av uthyrningsrum skulle sannolikt nedgå katastrofalt, och därigenom skulle ungdomen, framför allt i storstäderna, ställas i en mycket svår situation. Eftersom det råder ett samband mellan besittningsskyddet och hyresspärren har utskottet inte funnit det möjligt att införa en skälighetsprövning av hyran för uthyrningsrum. Jag har, herr talman, fått böja mig för utskottets uppfattning i denna fråga och har inte velat rubba grunderna för förslaget till ny hyreslag. Jag kan dock inte undgå att hysa en viss oro beträffande prisutvecklingen för möblerade rum, som för de ungdomar som flyttar till storstadsregionerna under den första tiden på den nya orten mestadels är den enda bostadsform som står till förfogande. Jag förutsätter att Kungl. Maj:t följer denna fråga med uppmärksamhet och, om utvecklingen i framtiden visar negativa effekter, försöker finna en form för hyreskontroll beträffande möblerade rum och inackorderingsrum. I detta sammanhang bör det understrykas att våra kommunalmän har ett stort ansvar för ungdomens bostadsfråga. Varför bygger vi bara studenthotell men inte ungdomshotell? Jag tror att vi snart måste ompröva våra nuvarande förhållanden och i stället för studenthotell bygga ungdomshotell, där såväl förvärvsarbetande som studerande ungdom kan bo. Kategoribebyggelse, av vilket slag det vara må, är i grunden felaktig. Enligt min mening skulle många av de kommunistiska studenter, som ligger bakom de pöbelliknande upplopp vi fått bevittna de senaste dagarna, må synnerligen väl av att bo och leva tillsammans med förvärvsarbetan de, sund, svensk ungdom.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 Jag kommer också, herr talman, att rösta för bifall till statsutskottets hemställan i dess utlåtande nr 130.
Herr talman! Ett par påståenden i herr Hugossons anförande kan jag inte gärna låta stå oemotsagda. Herr Hugosson gjorde gällande att det var mittenpartiernas kovändning — som han kallade det — förra året, som gjorde att propositionen togs tillbaka. Jag vill bestämt bestrida att någon kovändning förekom. Kan man tala om en sådan »rörelse» i detta sammanhang, måste det väl vara den som regeringen företog, när den återtog propositionen. Jag vill kraftigt understryka att det i princip inte förelåg några skiljaktigheter mellan socialdemokraterna och mittenpartierna när det gällde hyresregleringens avveckling och den nya hyreslagen. Skillnaden var endast den, att vi ansåg att det borde vara en något längre övergångstid, och det kan ändå inte vara en principiell olikhet. Vi menade ju från båda hållen att den nya hyreslagstiftningen var välkommen och borde genomföras. Jag vill också säga att det inte var våra motioner som åstadkom rädsla hos hyresgästerna. Det förekom också motioner från socialdemokratiskt håll, vilka väcktes tidigare än mittenpartiernas motioner och i vilka det befarades att resultatet av den nya hyreslagstiftningen skulle bli hyresstegringar till nackdel för hyresgästerna. Jag vill i detta sammanhang också framhålla, att vi re dan vid riksdagens början i år från folkpartioch centerpartihåll väckte motioner med förslag om förstärkning av skyddet för hyresgästerna och samtidigt en sådan ändring av hyresregleringen, att hyresvärd efter företagen grundlig reparation skulle få hyresbeloppet prövat av hyresnämnd. Dessa förslag återfinns också i den proposition som nu ligger på riksdagen bord, och som vi i dag i stort sett kommer att antaga. Beträffande det direkta besittningsskyddet för lokaler vill jag säga att det föreligger en viss skillnad mellan uppfattningarna hos herr Hugosson och herr Svenning. Herr Hugosson är ganska säker på att det indirekta besittningsskyddet blir tillfredsställande, medan herr Svenning däremot i ett tidigare yttrande framhöll, att om det skulle visa sig att det inte blir tillfredsställande, skulle man kunna ta upp frågan på nytt. Vi reservanter önskar att man snarast möjligt efter vederbörlig utredning skall genomföra en lagändring som ger ett direkt och starkare besittningsskydd även för lokaler.

Herr talman! Herr Hugosson redovisade ett fastighetsbolag som har lyckats rationalisera sin fastighetsförvaltning och sköta sin finansförvaltning så bra och ha sin expertis inkopplad på hyresregleringens kineseri på ett sådant sätt, att fastigheterna lämnar överskott. Förhållandet är väl det, att hyrorna i vissa allmännyttiga bolag ligger betydligt högre än hyrorna i vissa andra fastigheter. Herr Hugosson erkänner att detta fastighetsbolag hade relativt låga hyror. Det är väl anledning att här ha fullständig och naturlig konkurrens. Kan ett bolag sköta sin fastighetsförvaltning på ett förträffligt sätt — jag förutsätter nu att just detta bolag har goda fastigheter, vilket jag inte haft tillfälle att själv kontrollera, men jag tror herr Hugosson på hans ord — är det en fråga om effektivitet. Men vad jag har talat för, herr Hugosson, är de små fastighetsägarna, kanske främst i de tre städer som jag vill nämna, nämligen Hälsingborg, Gävle och Jönköping, med lägenheter som ligger kvar på en orimligt låg hyresnivå. — Jag skall inte nämna siffrorna en gång till, eftersom jag redan har gjort det två gånger. Det är dessa fastigheter som nu kommer att utsättas för nytt rivningshot. Vi kan bara konstatera detta.

I och för sig är det kanske inte 3 8 som är den väsentliga i detta sammanhang, utan det är mera 4 8. Men herr Hugosson räknar liksom med att en ny tidräkning påbörjas från och med i dag. Tror inte herr Hugosson att det finns fastighetsägare som redan tidigare planerat för lång tid framöver beträffande dessa reparationer, ombyggnader och underhållsarbeten? Det är nu svackan kommer på grund av den regel som uppenbarades i propositionen för cirka en och en halv månad sedan. Det är då som det hela stoppar upp. Herr Hugosson har ingen som helst känsla för att vi i detta läge bör stimulera sysselsättningen, då vi har över 10 000 arbetslösa inom facket. Till slut vill jag bara konstatera att herr Hugosson har större intresse av att de unga får möblerade rum än av att de får nya, moderna lägenheter.

Herr talman! Jag skall bara ta upp en sak som herr Hugosson berörde i sitt långa anförande, nämligen frågan om det indirekta besittningsskyddet för 10 kalhyresgästerna. Han sade att man beträffande dem inte kunde förebära samma starka sociala skäl; det vore här Jag undrar, om det i verkligheten förhåller sig så. Tag t.ex. en invalid som har ett korvstånd eller någon annan kiosk på en trafikerad plats, talar då inte starka sociala skäl för att han i det fallet har ett direkt besittningsskydd? Jag har svårt att förstå motsatsen. Jag kan ta ett annat exempel. I en tätort finns en företagare som driver en småindustri med ett tiotal anställda. Till företaget hör även en bostadsfastighet. Nu kommer det märkliga att inträffa att han i fråga om bostadsfastigheten har ett direkt besittningsskydd men när det gäller verkstaden bara ett indirekt. Han kan alltså sägas upp vilken dag som helst när det gäller företaget, men han får sitta kvar i sin villa — vad han nu kan ha för glädje av det. Jag tror att det finns minst lika starka sociala skäl för ett direkt besittningsskydd när det gäller lokalhyresgästerna som när det gäller bostadshyresgäster. Vi kommer nog att ganska snart få tillfälle att ompröva denna fråga, vilket varit onödigt, om vi givit 1okalhyresgästerna samma skydd som tillkommer bostadshyresgästerna.

Herr talman!

Det var, herr Nyberg, inte fråga om den förlängda övergångstiden som för oss i tredje lagutskottet var det väsentliga under diskussionerna förra året, utan det var den skrivning som de borgerliga ville ha införd i utskottsutlåtandet. De ville där ha med uttryck om väntade hyreschocker eller hur nu formuleringarna löd. Socialdemokraterna ville inte vara med om att ge hy resnämnderna detta som underlag vid ett bedömande av hyressättningen i framtiden. Vi hävdade att denna fråga var av så viktig natur, att det borde föreligga en överenskommelse eller ett någorlunda gott samförstånd om de grundläggande politiska värderingarna i en ny hyreslag.

Detsamma hävdade vi i december, och det man då angrep hade alltså blivit sanning under den allmänna motionstiden i januari månad — ånyo ett exempel på mittenpartiernas hoppande från en åsikt den ena dagen till en annan åsikt nästa dag. Vi gläder oss åt att de nu har kommit fram till vår uppfattning även på denna punkt. Herr Bengtson i Solna sade att jag pekat på ett enda fastighetsbolag som skött sig bra, och han menade väl att det inte skulle vara representativt. Jag har i min hand papper med uppgifter inte bara från det företag som jag hänvisade till, utan även från andra — det finns tyvärr inte så många fastighetsförvaltande företag som är börsnoterade och som man därför har insyn i genom deras verksamhetsberättelser. De uppgifter jag har skall jag emellertid gärna ställa till förfogande. Av dem framgår att samtliga de börsnoterade företag som har äldre fastighetsbestånd gör mycket goda vinster. Herr Bengtson i Solna försökte litet demagogiskt göra gällande att jag är mer intresserad av att ungdomen får möblerade rum än lägenheter — det är ju helt felaktigt.

Herr talman! Bara en kort kommen tar beträffande de fastighetsförvaltande bolagen som herr Hugosson är så imponerad av. Jag tycker det är mycket glädjande om de kan förvalta sina fastigheter; jag förmodar att de har bra lägenheter och kan få fram ett överskott. Herr Hugosson har sagt att de allmännyttiga bolagen skall vara prisledande när man försöker ena sig om en hyresnivå. Skulle man då inte kunna tänka sig att dessa nu berörda bolag, som tydligen tillämpar lägre hyror än de allmännyttiga, blir prisledande och att man såg till att vissa byggherrar inom de allmännyttiga bolagen byggde litet billigare?

Herr talman! Jag ber kammarens ledamöter om ursäkt för att jag måste ta tid i anspråk för att upplysa herr Bengtson i Solna om att den nya hyreslagen gäller = fastigheter som =:produceras fr.o.m. den 1 januari 1969. Det finns alltså ingen möjlighet att ta fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som är 60—70 år gammalt som utgångspunkt när man skall bedöma kostnadsoch hyresläget i nyproduktionen. I min förra replik hann jag inte med att bemöta vad herr Bengtson i Solna tidigare talade om, nämligen hyresgroparna som skulle ha inneburit att man i tre nämnda städer inte fått en skälig hyressättning därför att man 1942 inte hade lägenheterna eller lokalerna uthyrda eller därför att man då hade exceptionellt låg hyressättning. Men varför i fridens namn har inte dessa fastighetsägare under perioden 1942—1968 utnyttjat de möjligheter som finns enligt hyresregleringslagen att få en ändring till stånd? Även under utskottsbehandlingen har vi sagt att sådana möjligheter skall finnas under en Övergångstid.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

Vi har haft en rad debatter här i kammaren i samband med interpellationer om detta problem. Jag skall inte här upprepa, hur den grupp jag representerar ser på frågan om åtgärder, ägnade att angripa kostnadsproblemet och åstadkomma lägre hyror. Flera av medlemmarna i vår grupp har framfört synpunkter på detta i så många sammanhang och därför skall jag inte upprepa detta.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

Låt mig inom parentes säga att vi inte bara vill åstadkomma en treårig förlängning; vi vill ha en förlängning ända fram till den dag då bostadsfrågan fått en social lösning som ger goda bostäder åt alla till rimliga hyreskostnader. Men här uppluckras, som vi ser det, hyresregleringen så att åt fastighetsägarna trots förlängningen på tre år ges möjligheter att genomföra sin hyresstegringslinje på ett sätt som de redan nu praktiserar men som de hädanefter kommer att kunna praktisera mera legalt.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

Riskerna för missbruk är uppenbara.» Jag skulle också vilja citera en utmärkt skrivning från Hyresgästernas riksförbunds tjugonde ordinarie kongress som nyligen hållits. Där sägs följande: »Kongressen finner emellertid att ändringar som föreslås införda i hyresregleringen innebär uppenbara risker för omotiverade hyreshöjningar i samband med t.ex. underhåll av lägenheter.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

Jag kan innan jag slutar inte låta bli att göra en värdering av den hittillsvarande debatten. Flera socialdemokratiska talare har placerat sig i ett slags försvarsposition gentemot de borgerliga talarna.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 Och under inga förhållanden behöver de inta någon försvarsposition gentemot borgerliga kritiker. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motionerna 1I1:896 och II: 1149.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

Herr talman! Mitt inlägg nu skall bli mycket kort. Jag skall bara något beröra uppläggningen av reparationsfrågorna.

Utskottet har helt anslutit sig till detta motionsyrkande, och därför har vi inte ens behövt skriva någon reservation om den saken. Utskottet har haft exakt samma uppfattning därvidlag. Sedan tillåter jag mig också att som representant för hyresgästerna och deras förbund säga att vi är fullt på det klara med att vi kommer att kunna agera på ett mycket förnämligt sätt i dessa frågor, och vi är mycket glada över det stora förtroende vi fått av departementschefen att kunna klara de uppgifterna. När vi skall börja diskutera och förhandla om dessa frågor sitter vi också representerade både i hyresnämnderna — som numera blir länsorgan — och i hyresrådet. Våra representanter för både hyresgäster och affärsidkare kan därför bevaka de frågorna, och jag kan försäkra herr Jansson att vi skall utnyttja den ställning som den generösa behandlingen har givit oss. Beträffande uppläggningen av reparationerna är jag övertygad om att vi skall kunna gå samma väg som de allmännyttiga bostadsföretagen, d.v.s. träffa uppgörelse om reparationer inom fastställda tidsintervaller, för närvarande 9—10 år. Inom den tiden skall en fullständig reparation företas. Vi bör få samma kontakter med Fastighets ägareförbundet i det fallet och får därför möjlighet att agera på samma sätt som i fråga om de allmännyttiga bostadsföretagen.
Herr talman! Tillåt mig bara helt kort säga att det förtroende som departementschefen hyser för hyresgäströrelsen och för herr Svenning — som är en mycket framträdande talesman för hyresgästerna — delar också jag. Men om jag uttalar ett sådant förtroende för hyresgäströrelsens ledande personer, så innebär det på intet sätt att jag därmed anser att det framlagda lagförslaget är bra.

Herr talman! Med anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 91 till årets riksdag har fru Hörnlund, fru Thunvall och jag själv väckt motionen II: 1148 med yrkande om att i princip samma prövning av skäligheten i hyressättningen skall gälla för inackorderingsrum och möblerade lägenheter samt del eller delar av lägenhet, som vad som gäller på den övriga hyresmarknaden. Enligt vår mening har en kategori av hyresgäster förbigåtts i propositionen, nämligen alla de som inte innehar egen bostad utan är hänvisade till att bo såsom inneboende hos annan lägenhetsinnehavare. Att denna fråga utelämnats i propositionen kan av statsrådet motiveras med att boendeproblemen för denna kategori inte behandlats av vare sig hyreslagstiftningskommittén eller hyreslagstiftningssakkunniga. Faktum är dock, såsom vi har framhållit i vår motion, att denna boendeform är dyr och ofta drabbar betalningssvaga grupper. I första hand är det fråga om ungdomar som av en eller annan anledning lämnar föräldrahemmet och bosätter sig på annan ort för studier eller arbete. Yngre ensam stående mödrar är en annan sådan grupp. Den part som i skilsmässofall blir frånhänd hyresrätten är vidare ofta hänvisad till att söka bostad i andra hand. Den grupp som hår de allra största svårigheterna att kunna hävda sig på hyresmarknaden torde vara den utländska arbetskraften. Upprörande fall har blivit kända, där undermåliga bostäder har hyrts ut till, milt uttryckt, obilliga hyror. Tyvärr har inte de som är hänvisade till denna boendeform någon organisation som för deras talan. Gruppen är inte liten. Enligt 1965 års folkoch bostadsräkning tillhör 242 000 personer, alltså cirka en kvarts miljon, bostadshushåll med vilkas lägenhetsinnehavare-bostadsföreståndare de inte står i något släktskapsförhållande. Mer än 43 000 av dessa hyresgäster finns i Stockholms stad. I Stockholms län finns nära 23000, i Göteborgs stad 13 000, i Malmöhus län 17500 — av dessa i Malmö stad mer än 7000 — i Uppsala nära 3 000 samt i Umeå, Örebro och Linköping över 2 000 i varje stad. På «universitetsorterna tillkommer konkurrensen om rummen från studenterna. Samtliga de skolungdomar, som är inackorderade på skolorterna, kommer nämligen utanför de 242 000 som jag tidigare angivit. Någon exakt uppgift över antalet sådana skolungdomar har emellertid inte stått att få. Jag vill inte göra gällande att alla som bor i inackorderingsrum betalar för dyr hyra. Men för många personer blir detta en alltför dyr boendeform, om deras värdfolk ekonomiskt vill utnyttja en svår situation. Hyresgästen kan t.ex. vägras möjligheten att koka en kopp kaffe eller te, så att all förtäring måste köpas utanför bostaden, och värdfolket kan vidare se med oblida ögon på att badrummet användes av den inneboende. Jag har anledning förmoda att manliga inneboende kan ha mindre svårig heter att finna bostad än kvinnliga. När jag var ny i riksdagen tog jag själv kontakt med rumsuthyrare enligt de erbjudanden om hyresrum åt ledamöter, som brukar finnas i vårt läsrum. Det visade sig emellertid att rummen var avsedda för män, och anledningen härtill var att man allmänt hade den uppfattningen att kvinnor skulle använda badrummet mycket mer än männen och dessutom där vill tvätta strumpor och blusar. Om denna uppfattning är allmän, skulle det kunna innebära att det är svårare för flickor att hyra inackorderingsrum än vad det är för pojkar. Oavsett detta råder det inget tvivel om att hundratusentals människor inom överskådlig tid kommer att vara beroende av möjligheten att hyra rum. Lösningen på detta problem bör vara att man bygger ungdomshotell och mindre lägenheter för enpersonshushåll, På denna punkt är jag helt överens med herr Hugosson. För dem som ännu under lång tid är beroende av inneboendesystemet borde det dessutom finnas någon form för prövning av skäligheten av hyreskostnaden. Utskottet har avfärdat propån i motionen med att hyresspärren är ett komplement till besittningsskyddet och att det inte är möjligt att införa en skälighetsprövning av det slag som vi motionärer tänkt oss utan att rubba grunderna för förslaget. Herr talman! Av formella skäl avstår jag för dagen från att ställa något yrkande, men vi motionärer anser Oss vara ute i angeläget ärende och tänker återkomma. Utöver den ekonomiska sidan har saken också en social och allmänmänsklig sida, vars betydelse inte bör underskattas. Det vore inte ur vägen att ungdomsoch familjeministern tog initiativet till en utredning av frågan — en sådan skulle enligt mitt förmenande vara väl så angelägen som många andra.

Herr talman! Det finns inte mycket att i detalj lägga till den hittillsvarande debatten, men då jag begärt ordet har jag gjort det närmast för att få tillfälle att framföra några generella synpunkter på den reglerade bostadsmarknaden. Genom det beslut som kammaren går att fatta om en stund kommer vi förmodligen att konfirmera regeringens snöpliga kapitulation i hyresregleringsfrågan från december förra året. Det var en kapitulation inför krafter och stämningar som regeringen uppenbarligen inte hade det politiska modet att ta upp striden med. Jag syftar nu inte på mittenpartiernas aktivitet under höstriksdagen.

Så föll då regeringen undan och tog det för svensk politik och för en regering över huvud taget exceptionella steget att ta tillbaka en proposition som den själv efter moget övervägande lagt på riksdagens bord. Regeringen valde alltså att öppet erkänna sitt bristande kurage framför att fullfölja en politisk handlingslinje som den själv, i vart fall under hela året, vid upprepade tillfällen starkt hade argumenterat för. Konsekvensen blev att det svenska folket fortfarande får dras med en orimlig bostadspolitik — en politik som utmanar alla ekonomiska principer och alla förnuftsskäl, en politik som bygger på orättvisor och som gynnar vissa grupper i samhället och vissa generationer framför andra. Den svenska bostadsoch hyrespolitiken har under hela efterkrigstiden kantats av misslyckanden. Det är i själva verket förvånande att ett parti som det socialdemokratiska, som i andra sammanhang likväl till sist brukar låta förnuftet regera, inte vågat dra lärdom av erfarenheterna och av de — vågar jag säga — rent förödmjukande felspekulationerna år efter år på detta område. För en regering och ett regeringsparti som — i varje fall i sin politiska förkunnelse — brukar hävda behovet av samhällelig kontroll och samhällelig insyn, av reglering och långsiktig planering, borde bostadsoch hyresområdet ha kunnat tjänstgöra som ett nära nog idealiskt experimentfält för sådana idéer. Och den samhälleliga kontrollen har helt följdriktigt målmedvetet och planmässigt successivt utvidgats över hela området. I själva verket torde inom den svenska blandekonomin inte kunna uppletas någon sektor — jag har sagt detta förut, herr talman, men det tål att upprepas — där det offentligas insyn, kontroll och inflytande är av samma storleksordning som här och där de fria s.k. spekulativa krafterna i så stor utsträckning har motats bort. På detta experimentalfält skulle alltså regeringspartiet ha haft utomordentliga möjligheter att bevisa planeringspolitikens överlägsenhet över den fria marknadshushållningen. Erfarenheterna inom bostadssektorn hade kunnat åberopas som bevis för planeringspolitikens styrka och effektivitet — men därav blev intet. Vi känner alla till resultatet; det upplevs utan några förmildrande omständigheter av de enskilda bostadskonsumenterna i dag. Det är riktigt att bostadssektorn om fattar den viktigaste delen av våra materiella behov. Men här finns, i motsats till vad fallet är på flertalet andra områden, ingen valfrihet, ingen möjlighet — annat än med hjälp av förbindelser, släktskap eller mycket digra plånböcker — att snabbt få individuella angelägna önskemål tillgodosedda. Bostadsköerna växer trots en utomordentligt hög bostadsproduktion. Jag vill naturligtvis inte påstå att de nära en halv miljon människor som köar i våra bostadsregister saknar bostad. Flertalet har säkerligen anmält sig för att få en bättre bostad, en större bostad, en som har lämpligare läge i förhållande till arbetsplatsen eller en som över huvud taget motsvarar deras individuella behov bättre än den de har. Trots det uppgår antalet människor som helt saknar bostad till något över 100 000. I Stockholm får också barnfamiljerna vänta många år på lägenhet. För de barnlösa är väntetiden som bekant betydligt längre. Bostadspolitiken har framför allt sin udd riktad mot de unga, som skall bilda familj. Hyressplittringen tycks nu förvärras och är helt orimlig ur marknadssynpunkt. Den utgör en social orättvisa; jag vidhåller det. Vi har att räkna med ett nytt bostadsfrälse — de besuttna, med väl belägna, relativt billiga lägenheter. Motpolen till dessa blir de obesuttna utan lägenhet eller med avsides liggande, dyra bostäder. Lagrådet har i sin kritik givit en fullt adekvat beskrivning av ett område i det svenska kultursamhället som saknar stöd i rättsmedvetandet. Jag ber att få citera: »Det är enligt lagrådets mening beklagligt, att genom att övergången till en friare hyresmarknad sålunda ställes på framtiden de missförhållanden som följer av regleringen blir bestående.

Den skyldigheten blir inte mindre motiverad därför att en reform kan tänkas medföra vissa bekymmer och obehag för regeringen och regerinspartiet, vilket jag är klart medveten om att den kan göra. Jag och övriga som talat för högerpartiet är alltså inte ensamma i vår år efter år upprepade kritik av det hittillsvarande systemet och i våra krav på att detta skall avskaffas. Vi har bakom oss en mängd — kanske alla — ekonomiska experter på detta område, vilka oavsett egen politisk grundinställning påvisar hur det nuvarande systemet överlevt sig självt. De har också påpekat att vi inte får rimliga, rättvisa och legala förhållanden på bostadsområdet, förrän den nu 26 år gamla, från andra världskriget kvarlevande, hyresregleringen avskaffas. Om denna rad av experter inte skulle anses vara tillräckligt lång kan jag hänvisa till 1966 års långtidsutredning, som framför allt utvecklat synpunkter på regleringens utomordentligt otillfredsställande konsekvenser för den väntade välståndsutvecklingen. Regleringen utgör, förklarade långtidsutredningen, en hämsko för en effektiv lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitik och en broms på produktivitetsutvecklingen. Slutsatsen var att hela bostadspolitiken måste omprövas. När regeringen nu på nytt bestämt sig för att under en oviss tid konservera hyresregleringen — om än med vissa betydande lättnader, det skall gärna vitsordas — finns det anledning att påminna om de kapitalt felaktiga prognoser, som fortlöpande har redovisats beträffande bostadsbristens utveckling. Det finns desto större skäl att göra det som regeringen och de ansvariga myndigheterna som svar på vår kritik regelmässigt brukat påstå, att den snabba bostadsproduktionen snart skulle leda till att vi byggde ifatt bostadsbristen. Förhållandena kommer snart att normaliseras, har man sagt, men verkligheten har gång efter annan klart dementerat alla sådana påståenden. Ett felaktigt påstående vinner ingenting på att upprepas och på nytt dementeras. Herr talman! En av de viktigaste punkterna i det socialdemokratiska efterkrigsprogrammet var att avskaffa bostadsbristen. När kommer detta löfte att infrias? 1950 års långtidsutredning räknade med att ett bostadsbyggande om 50 000 lägenheter per år i ogynnsammaste fall skulle skapa balans fram till år 1959. Det byggdes 55 000 lägenheter årligen, men bostadskön bara växte. För 1955 års långtidsutredning räknade bostadsstyrelsen fram ett nybyggande av 65000 lägenheter om året. Detta skulle, sades det, medföra balans fram till år 1965. Det byggdes i genomsnitt 73 000 lägenheter per år — d. v. s. 8000 mer än man räknat fram — men bostadssituationen försämrades alltmer. 1959 års långtidsutredning hade bostadsbyggnadsutredningens prognos som utgångspunkt. 78000 lägenheter per år skulle nu ge balans fram till år 1965. Det byggdes 80 000 lägenheter per år, men resultatet blev enligt 1966 års långtidsutredning att jämviktsläget var mer avlägset än tidigare. Långtidsutredningens egen slutsats för åren fram till 1970 var den att det inte är möjligt att bygga bort bostadsbristen ens med en kraftig forcering av bostadsbyggandet. Därmed skulle enligt utredningen för lång tid framöver de sociala problem och de svåra hinder för en för bättrad effektivitet i ekonomin som följer av bostadsbristen komma att bestå. Så ter sig alltså i verklighetens obarmhärtiga belysning planekonomins löften och prognoser. Nu är — det skall jag gärna medge -— situationen i så måtto förändrad som de generella subventionerna delvis avskaffats. Jag säger delvis, eftersom också det nya paritetslånesystemet innebär ett slags subventionering genom att man uppskjuter amortering och förräntning av de nya bostadslånen till en oviss framtid, då förutsättningar måhända inte föreligger att få tillbaka de uppskjutna ränteoch amorteringsbeloppen. Det uttalande som årets riksdag gjorde i detta avseende är belysande. Lika belysande är att detta uttalande tillkom på initiativ av företrädare för de s.k. allmännyttiga företagen, som bättre än många andra bör vara medvetna om vad en ogynnsam hyresutveckling kan få för konsekvenser på lång sikt. Också i ett annat hänseende är förhållandena förändrade i jämförelse med den situation, i vilken långtidsutredningen gjorde sitt uttalande. Samtidigt som hyrorna — formellt men inte reellt — blivit högre i nyproduktionen till följd av de generella subventionernas avskaffande har åtstramningen på arbetsmarknaden och de dämpade konjunkturerna ökat känsligheten för höga hyror och lett till den abderitiska situation, som i dag råder på flera håll i landet, nämligen att bostäder i nyproduktionen står outhyrda samtidigt som köerna hos bostadsförmedlingarna inte visar någon tendens att avta.

Detta skulle alltså vara resultatet av en s.k. solidarisk bostadspolitik, kännetecknad av socialdemokratisk ransoneringsoch regleringstänkande och av brist på fritt konsumtionsval, fri konkurrens och den planhushållning, som på alla andra områden förmått skapa balans mellan tillgång och efterfrågan. Inom öststaternas planekonomi är inte endast bostadssektorn planerad och reglerad utan också flertalet andra sektorer av det ekonomiska livet. Även där har konsekvenserna blivit desamma: brister, missförhållanden, orättvisor och höga priser. Starka tendenser gör sig nu där gällande att »liberalisera», som det brukar heta, planekonomin och att ersätta den med ett i någon utsträckning friare marknadssystem, där efterfrågan och vinstbegreppet på nytt i någon mån kan göra sig gällande. Jag tror inte att det finns många förnuftigt och nyktert tänkande människor i vårt land som skulle kunna förmås att på olika områden föreslå — med åberopande av sociala eller andra skäl — att man skall ersätta den nuvarande blandekonomin med en planekonomi av Östeuropeiskt slag. Men på bostadsområdet måste vi fortfarande dras med ett regleringssystem som har haft möjligheten att under 26 år bevisa sitt berättigande men som har fullständigt misslyckats. Det systemets många orättvisor skall nu för oviss tid drabba dagens och morgondagens konsumenter på grund av att vi har en socialdemokratisk regering som har saknat det personliga modet att fullfölja sina egna förslag.

Herr talman! Herr Bohman har begagnat tillfället inte bara för att tala om hyresregleringen utan också för att skumma hela fältet i frågor som egent ligen bort höra hemma i bostadsdebatten och som det hade varit bättre att få bemöta där. Jag får alltså här endast tillfälle att bemöta honom på en del punkter, och jag börjar då med skälet till regeringens tillbakadragande av propositionen, vilket är alldeles felaktigt uttolkat av herr Bohman. Skälet till tillbakadragandet var helt enkelt att det kom med en övergångstid som man under inga förhållanden vare sig beräknat eller tänkt sig när man räknade med att det skulle råda politisk enighet i frågan inte endast politisk enighet utan också enighet mellan de båda berörda hyresmarknadsparterna. En uppgörelse dem emellan hade träffats efter många och långa års förhandlingar. Herr Bohman ger visserligen i ärendet en liten släng också åt mittenpartierna, men den är mycket försiktigt hållen, kanske det med tanke på den trepartisamverkan som man hoppas skall kunna äga rum senare. Man vill inte säga direkt ifrån till dessa partier som verkligen den gången ändrade hela uppläggningen. Vi hade, såsom jag tidigare sagt, ända till strax dessförinnan i utskottet möjlighet att träffa en uppgörelse inom den ram som jag tidigare har beskrivit, nämligen en förlängning av lagen på två år och därefter en fyraårig övergångstid. Detta har jag talat om gång på gång. Herr Bohman må tro mig och mina kamrater i utskottet eller ej, men så var det verkliga förhållandet. Jag tycker det hör hemma i denna debatt, men det är inte första gången jag har upplyst om detta. Sedan vill jag ta upp den politiska bedömning som herr Bohman lägger på hela frågan. Den är helt präglad av högerns intresse för att få upp hyrorna i det gamla bostadsbeståndet och ingenting annat. På hyresgästhåll är vi på det klara med att hyresregleringslagen har varit av stor betydelse för att klara av en bristsituation, och i denna uppfattning har vi ända tills nu haft stöd från centerpartiet. Herr Bohman vill göra denna lag till någonting som är avskräckande och som inte har någon betydelse. Den är emellertid en av de förnämsta sociala lagar som har funnits och den har varit alldeles nödvändig i en bristsituation. Jag har kunnat konstatera detta vid många tillfällen. Det äldre bostadsbeståndet skulle vi ha kunnat på ett annat sätt förfoga över, om det hade funnits en vilja hos ifrågavarande fastighetsägare att lämna ut rätten ait överlåta lägenheterna till bostadsförmedlingen. Därigenom <:hade många svårigheter bortfallit. Jag kan ta ett exempel från min egen hemstad. Där har vi genom mycket bestimda metoder lyckats att under en fyraårsperiod få 9000 lägenheter i det gamla bostadsbeståndet till bostadsförmedlingen, vilka sedan har fördelats bland bostadsbehövande. Men vad har man gjort i Stockholm? Ingenting alls. Och det händer ingenting väsentligt nu heller. Varje år talar man bara om vilka växande köer det finns. Vad händer nu när man äntligen har börjat bestämma sig för att det skall bli en bostadsförmedling över hela räjongen? Man börjar då att titta på registret och kan utan vidare konstatera att man kan ta bort 30 000. Det är 30 000 bostadssökande som står antecknade i Stockholm men som inte har något berättigande. De finns inte kvar, de har flyttat eller försvunnit på annat sätt. Jag har gång på gång här i riksdagen talat om att vi har gjort en uppröjning i våra register och där kunnat ta bort ett par tusen varje år. Den verkliga siffran kommer nu fram. Den innebär tydligt och klart att situationen trots allt är besvärlig. Kön är tillräckligt stor i alla fall — alldeles för stor. Men låt oss konstatera att om det hade funnits en möjlighet att göra någonting positivt tidigare skulle man ha kunnat klara situationen bättre. Nu kommer vi att få en lagstadgad möjlighet till lägenhetsbyte. Detta kom mer att betyda oerhört mycket i uppläggningen. De bostadsförmedlingar som bar fungerat har varit mer eller mindre effektiva. Men varför talar man bara om de stora bostadsköerna i Stockholm och om den långa väntetiden där, 9—10 år? Först och främst vill jag säga att denna tid är överdriven. Men man kan naturligtvis vilja bo på Östermalm och säger då ifrån att man inte vill ha anvisning till något annat bostadsområde; i så fall kan man få stå i kön inte bara 10 år utan 12 år eller längre, ty ingen flyttar från denna stadsdel. Ungefär likadant förhåller det sig med mycket annat. Jag kan tala om att de bostadssökande till två tredjedelar består av sådana som vill byta bostad. Om det hade funnits en rörlighet på marknaden på annat sätt än vad som nu är fallet, hade man kunnat ordna saken mera tillfredsställande. Högern fullföljer sin linje att inte vilja vara med om paritetslånen. Dessa lån betyder en chans för människor med små inkomster som inte har någon bostad att få en bostad till hygglig hyra. Högern går direkt emot detta. Här utgår helt enkelt inga subventioner, utan det är fråga om ett lån som skall betalas så småningom. Paritetslånen möjliggör för människorna att kunna flytta in under hyggliga ekonomiska förhållanden. Detta är klart och tydligt dokumenterat. Herr Bohman och jag har gång på gång talat om vilka som är det verkliga bostadsfrälset här i landet. Det är inte de som bor i de gamla lägenheterna utan det är i högsta grad de som bor i villorna och framför allt i lyxvillorna. Dessa har en chans att utan vidare klara av en hyra på ett hyggligt sätt. De får skattesubventioner, har avdragsmöjligheter och annat varigenom de kan klara det hela. Jag såg nyligen att den mycket bekanta arkitekten Jussil hade sagt: »Vi bor nu i en villa i Stockholm. Vi skulle egentligen ha bott i en vanlig lägenhet, men vi får väldiga subventioner och är gynnade på ett oerhört förnämt sätt.» Hon säger: »Här är det fråga om det verkliga bostadsfrälset.» Herr Bohman har aldrig velat vara med om detta utan talar om andra boendemöjligheter. Glöm inte bort att en hel del av de människor som bor i det äldre bostadsbeståndet inte har de bekvämligheter och moderniteter som de önskar. Många av dem önskar ingenting annat än att flytta till en annan lägenhet, men de stoppas av de flyttningsbestämmelser som nu finns och av att man inte lämnar lägenheten till bostadsförmedlingen. Låt oss i rättvisans namn medge att vi skulle ha haft bättre förhållanden än nu, om alla hade tagit krafttag. Men det finns många hinder i hela uppläggningen, vilka inte minst vi inom hyresgäströrelsen kunnat konstatera. Nu har vi en hyreslag som vi alla kan samla oss kring och som jag tycker är bra. Det är förnämligt att partierna kunnat ena sig om ett lagförslag som ger helt andra möjligheter. Den samling det här är fråga om skulle ha kommit betydligt tidigare. Samtidigt har jag klart för mig att det inte går att ta bort en hyresreglering utan att det finns ett någorlunda bra lagskydd bakom. Det finns i dagens läge framför allt ingen möjlighet att ta bort lagskyddet i bristorterna.
Herr talman! Det var endast första delen av herr Bohmans anförande som uppkallade mig till genmäle. Jag finner att herr Bohman resonerar ungefär likadant nu som han gjorde i höstas: han kritiserar regeringen för att den tog tillbaka sin proposition men begagnar samtidigt tillfället att ge mittenpartierna en släng. Jag förstår att det ligger politiska motiv bakom detta hans agerande. Jag fäste mig vid att herr Bohman använde uttrycket att mittenpartierna manövrerat på ett nära nog obeskrivligt ansvarslöst sätt i denna fråga. Det skulle kanske funnits ett visst fog för den kritik, som herr Bohman riktar mot mittenpartierna, om vi på förhand hade vetat att de motioner vi väckte skulle ha lett till att propositionen drogs tillbaka. Men vi kunde inte i vår vildaste fantasi föreställa oss att ett ändringsförslag till en proposition skulle få så exceptionella följder. Jag tror inte heller att någon annan vid den tidpunkt, då motionerna väcktes, kunde förutse en så ovanlig effekt. Låt oss göra tankeexperimentet att propositionen inte hade dragits tillbaka. Mittenpartiernas representanter skulle alltså ha avgivit en reservation med yrkande om en förlängd övergångstid på tre respektive fem år eller möjligen fyra respektive sex år, som föreslogs i vissa motioner. Låt oss vidare tänka oss att denna reservation i vanlig ordning hade behandlats i kamrarna tillsammans med propositionen i övrigt. Skulle då någon ha kommit på idén att påstå att mittenpartierna hade handlat ansvarslöst? Jag tror inte det, och jag tror inte heller att herr Bohman då skulle ha fällt ett sådant omdöme. Det förelåg väl ändå, herr Svenning, inte någon uppgörelse mellan partierna innan propositionen avlämnades? Jag känner i varje fall inte till någon sådan. Under debatten i höstas sades också att någon överenskommelse mellan partierna inte förelåg. Däremot kunde man konstatera att regeringen i sin proposition gått ifrån det betänkande som propositionen i stort sett skulle bygga på, och under sådana omständigheter var det väl inte något större brott om de olika partierna här i riksdagen framställde vissa ändringsförslag? Detta var också vad som skedde. Jag vill än en gång säga till herr Svenning att någon sådan uppgörelse som han talade om i sin replik till herr Bohman inte förelåg.